Herr talman! Vi har alla ett politiskt ansvar för tilltron till vår samlade biståndspolitik och därmed ett ansvar för viljan att över skattsedeln vidmakthålla anslagen eller öka dem. Det är en viktig förpliktelse mot världens fattiga och lidande som Sverige åtagit sig när vi lämnar minst 1 96 av vår bruttonationalinkomst i u-landsbistånd. Denna förpliktelse är också en grund för vår utrikespolitiska trovärdighet. I centerpartiet är vi beredda att framdeles öka insatserna utöver det nuvarande målet. Det internationella biståndet är och kan bara vara marginellt i förhållande till u-ländernas behov, men det kan ge en självgenererande positiv utveckling. Flera centerpartister kommer att ta upp olika biståndsfrågor i debatten i dag. Jag kommer, förutom att ta upp frågan om en parlamentarisk utredning, framför allt att uppehålla mig vid två enligt centerpartiet viktiga frågor, nämligen miljön och bostadskrisen i städerna. Vi har i centerpartiet äntligen fått gehör för våra miljökrav, och vi kommer nu att driva de bostadssociala frågorna. Vi får se hur länge det dröjer, innan regeringen viker sig i den frågan, som man gjorde med miljömålet. En viktig del i vårt biståndsarbete utgör de enskilda organisationerna. Karin Söder skall senare ta upp denna fråga ytterligare. Jag vill nu endast understryka att vi i centerpartiet har den största tilltro till och respekt för de många enskilda organisationerna och deras utomordentliga insatser runt om i världen. Vi har därför begärt en ökning av anslagen till dem med 100 milj.kr. När det gäller synen på vår biståndspolitik talar vi ofta om enighet. Vi måste kanske vara observanta för framtiden. Antalet reservationer har i detta betänkande ökat från 84 till 94. Många reservationer handlar visserligen om belopp och innebär inte några mer principiella meningsskiljaktigheter. Men vi får vara observanta, så att det inte blir en större splittring i synen på biståndspolitiken. Som jag framhöll i den utrikespolitiska debatten i mars förutsätter ett samförstånd i biståndspolitiken också ett gemensamt, dvs. parlamentariskt, utredande och inte bara utredande inom departementen. Samförstånd kan inte ske enbart på socialdemokraternas villkor. Biståndet har varit och är föremål för en rad mindre utredningar inom verk och regeringskansli, och detta har inte ökat klarheten om hur biståndet bör utvecklas och organiseras. En översyn av biståndet till Afrika har nyligen påbörjats, och en översyn av utrikesförvaltningens inriktning och organisation skall påbörjas. En arbetsgrupp inom UD kommer att se över den svenska politiken beträffande mänskliga rättigheter. En översyn av biståndet till u-länder utanför programländerna görs inom UD. I samtliga dessa fall finns det inget parlamentariskt inflytande. Vi anser att det är angeläget att biståndet ges en folklig förankring, så att det svarar mot vad människor anser vara värdefulla insatser. Det är därför nödvändigt att en parlamentarisk utredning ser över Biståndsministern framhöll i en interpellationsdebatt med mig i november i fjol att hon inte håller det för otroligt att man behöver tillsätta en parlamentarisk biståndspolitisk utredning. Hon framhöll dessutom att det då inte fanns tillräckligt mycket som talade för en utredning. Vad är det som erfordras för att biståndsministern skall tycka att det behövs en utredning? Har en värdegemenskap på detta område ingen betydelse för biståndsministern? Som miljöpartiet framför andra i svensk politik och i medvetenhet om vikten av en framsynt hushållning med naturresurserna och omsorg om miljön, har centerpartiet länge krävt att miljöhänsyn skall byggas in i biståndsinsatserna. Vi har också krävt ett miljömål som ett femte biståndsmål. När regering och riksdag nu ställer sig bakom vårt krav är det ett viktigt steg framåt i biståndspolitiken. Det nya målet, som är likvärdigt med de fyra andra, benämns ”framsynt hushållning med naturresurser och omsorg”. I vår partimotion understryker vi att miljöförstöringen och fattigdomen är tredje världens största fiende. Fattigdomen är också en grundläggande orsak till stora miljöskador, samtidigt som det är de fattigaste grupperna som drabbas värst av miljöproblemen. Fattiga människor förstör miljön inte därför att de är okunniga utan för att kunna överleva. Miljöförstöringen i u-länderna har alltså delvis andra orsaker än i i-länderna. Fattigdomen, ofta kombinerad med en snabb folkökning, leder till en tilltagande nötning på miljön och särskilt marken. Allt sämre jordar utnyttjas för jordbruksändamål och mera skog utnyttjas för bränsle och byggnadsvirke. Återplantering försummas och återväxt motverkas av växande boskapsjordar som betar av jorden alltför hårt. Återväxtens tidscirkel blir för kort. Detta innebär minskad vegetation på det tunna jordtäcket och ökad erosion, och markens produktionsförmåga försämras. Det krävs en helhetssyn och åtgärder på många områden som tillsammans främjar en ekologiskt balanserad miljö i u-länderna. Miljöfrågorna och akuta katastrofsituationer i u-länderna har ett nära samband. De fattigaste människornas levnadsförhållanden kommer att ha större inverkan på de ekologiska kretsloppens framtida stabilitet än något enskilt miljöprogram. Om man alltså vill värna om miljön måste man också vara med om att ändra nationella och internationella ekonomiska system, så att också de fattiga länderna får del av välfärden. Det måste bli ett erkänt faktum att rationellt, långsiktigt nyttjande och skydd av naturresursbasen är ett helt centralt utvecklingsmål. Vi måste föra in miljöaspekterna också i de ”högpolitiska” utvecklingsfrågorna — skuldfrågorna, valutapolitiken samt den internationella ränteoch handelspolitiken. Centerpartiet begär i sin motion att miljökonsekvensanalyser skall göras för de svenska biståndsinsatserna. Utskottets svar på detta krav är att SIDA kommer att införa miljökonsekvensbeskrivningar i biståndet där så är möjligt och att SIDA skall upprätta en rutin för beaktande av miljöhänsyn vid insatsbeslut. Vi har låtit oss nöja med denna skrivning, men kommer noga att följa denna viktiga del av SIDA:s arbete. Centerpartiet kräver även i år att den särskilda anslagsposten miljö, markvård och energi återinförs. Britta Hammarbacken kommer att ta upp frågan om en global energistrategi, som vi aktualiserat från centerpartiets sida. Jag vill bara här och nu konstatera den, som jag tycker, häpnadsväckande skrivning utskottsmajoriteten gör, nämligen att intresset i FN för dessa frågor för närvarande är svagt. Det kan väl ändå inte vara så att vi därför att intresset i FN är svagt skall sitta med armarna i kors. Det tycker jag är en märklig och svårförståelig politik. Vid utskottets resor och vid andra studiebesök har vi sett exempel på den slum som omger många av världens större städer. Vi har sett slummen utanför Lima i Peru och Caracas i Venezuela. Jag har också sett slummen utanför Kairo och tidigare i riksdagen berättat om Smokey Mountain utanför Manila på Filippinerna, där tusentals människor bor i stank och smuts bland avfallet på en sophög. Jag känner det som en börda och nästan som en skam att världens länder inte lyckats eller snarare inte ens försökt att göra något verkligt åt denna misär. Vi anser i centerpartiet att den bostadssociala situationen är och än mer kommer att bli en av de stora och viktiga frågorna. FN förklarade 1987 som det Internationella året för bostäder åt hemlösa. Detta gjordes mot bakgrund av att var fjärde invånare i världen — mer än en miljard människor — saknar en människovärdig bostad. Ungefär 40 miljoner av världens barn är gatans barn. Vid sekelskiftet kommer två tredjedelar av u-ländernas befolkning att bo i storstäder. Situationen i u-ländernas ruckelbostäder är explosiv. Varje år dör uppskattningsvis 18 miljoner människor därför att de har undermåliga bostäder. FN har konstaterat att om inget sker kommer städerna att drunkna i slum kring sekelskiftet. Slumområdena ligger vanligtvis i de delar av städerna som är sämst rustade när det gäller hygien och transporter. Människorna har inget besittningsskydd för sina bostäder. Spjäloch wellpapplådor, stycken av korrugerad plåt eller utplattade plåtburkar formar ofta ett bristfälligt skydd. Utskottet skriver i betänkandet att Sverige har valt att inte prioritera bostadsbyggande och bebyggelseåtgärder i vårt bilaterala bistånd, eftersom detta är för komplicerat. Jag anser att det är ett svagt svar som majoriteten presterar. Med den utveckling av slum och kåkstäder som är på gång går det inte att stå vid sidan och bara se på. Det svenska biståndet bör alltså enligt vår mening i större utsträckning engagera sig i de bostadssociala frågorna. Projekten kan vara av skilda slag. I kåkstäderna behövs insatser som skapar hantverk och småindustri. För de många människor som bor på eller invid soptippar behövs insatser för att man skall kunna utnyttja skrot och annat avfall för återvinning. Kooperativa insatser behövs för att kunna tillgodose basbehoven av service: vatten och avlopp, hygien, gator och kommunikationer. För att förbättra situationen krävs en ökad satsning på landsbygdsutveckling. Därigenom kan inflyttningen till städerna minskas. Om bostäderna blir så billiga att de fattiga kan skaffa sig hus, kommer detta att kraftigt stimulera ekonomin i stället för att utgöra en hämsko. Länderna bör stimuleras att utveckla städer och byar i stället för storstäder, dvs. en decentraliserad utveckling. Vi i centerpartiet anser att det behövs ett särskilt anslag för demokratiutveckling utanför programlandskretsen. Vi upprepar i år det kravet. Möjligheterna att gå in med tillfällig hjälp när starka behov uppstår är i dag alltför små. Vi har pekat på Filippinerna som ett exempel på ett land som behöver sådant stöd. När diktaturerna i u-länder bryts och ett demokratiskt uppbyggnadsarbete vidtar, behövs det ekonomiskt stöd. Den nya anslagsposten bör användas till uppbyggande av demokratiska institutioner, fackföreningar, kooperativ, en fri press osv. Insatser inom kultur och massmedia är angelägna för att främja öppenhet och pluralism. Inter Press Service genomför projekt kring mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling i Latinamerika. Dessa projekt riktar sig till journalister. Detta är värdefulla insatser för att främja demokratiutveckling. Centerpartiet, som vill ha en ökad andel av biståndet som projektstöd, anser att det är positivt att regeringen vill göra en översyn av projektstödet till länder utanför programländerna. Vi menar att projektstöd bör kunna utgå till länder som Eritrea, Somalia, Sudan, Västsahara, Uganda och Filippinerna. Ett av världsekonomins största problem är u-ländernas stora skuldbörda. Särskilda åtgärder krävs för de fattigaste u-länderna, om dessa skall kunna avveckla sina skulder. Centerpartiet har medverkat till att införa ett särskilt anslag på detta område. Utskottet anser emellertid — och det vill jag understryka — att regeringen i nästa års budgetproposition bör lämna en utförligare redogörelse för genomförda insatser och planerna för framtiden. När det gäller anslag till BITS, beredningen för internationellt teknisktekonomiskt samarbete, framhåller vi i centerpartiet att det är angeläget att insynen i u-kreditgivningen ökar, särskilt som gåvoandelen skall höjas till 30 26. Vi yrkar därför att BITS skall ha en parlamentariskt sammansatt styrelse. Utskottet ställer upp på detta krav och framhåller att i det översynsarbete som pågår bör också ingå en prövning av vad som framförts i motionerna om beslutsordningen för BITS. Många av oss har på ort och ställe kunnat förvissa oss om hur Polisario på ett föredömligt sätt i Saharas öken byggt upp ett fungerande samhälle med skolor samt hälsooch sjukvård. Det svenska biståndet har länge legat stilla, och det är nu hög tid att biståndet höjs till 20 milj.kr. Vi vet att pengarna behövs och att de används på ett effektivt sätt. Flera miljoner palestinier är flyktingar. Vi känner till en hel del om deras situation. Vi vet att många lever i flyktingläger som offer för krig och en politisk utveckling utanför deras kontroll. De lever i fattigdom och i fara under hot utifrån — osäkra om sin framtid. Det skulle med stor sannolikhet främja fredssträvanden i detta område om Sverige gav utvecklingsbistånd till palestinierna i Gaza och på Västbanken. Lämpliga projekt vore medverkan till förbättrade jordbruksmetoder för fruktoch grönsaksodling såväl för inhemsk marknad som för export. Insatser bör också göras för att vidareutveckla hantverk och en småindustri som är lämplig för områdena. De svårigheter som möter de palestinska flyktingarna i Mellanöstern motiverar också i hög grad att FN:s hjälporgan för dessa flyktingar, UNRWA, erhåller ökade medel för att fullgöra sin uppgift. Inte minst UNRWA:s hälsooch sjukvård är i behov av ökat stöd, och detsamma gäller dess rehabiliteringsprogram för handikappade. I den utrikespolitiska debatten i mars förklarade sig utrikesministern beredd att positivt pröva stödet till palestinierna och UNRWA. Jag tvingas tyvärr konstatera att detta positiva stöd uteblir. Socialdemokraterna intar i utskottsbetänkandet en snålare inställning än vad centerpartiet gör. Herr talman! Till sist önskar jag att de medel som Sveriges riksdag i dag anslår till u-länderna skall användas effektivt. Jag önskar verkligen också att hela svenska folket skall kunna känna och veta att det har bidragit till att lindra nöden för de fattigaste och mest lidande av våra systrar och bröder i världen. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till de reservationer som har undertecknats av centerns representanter.

Herr talman! Vi har sett 25 år av svenskt bistånd, i den form som vi nu känner det. Svenskt bistånd fanns naturligtvis också längre tillbaka, men i andra former. Den målsättning som har gällt under den här tiden, att höja de fattiga folkens levnadsstandard, har varit god. Också de biståndspolitiska mål som senast slogs fast i en utredning på 70-talet och som gällde resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk samhällsutveckling har varit mycket bra och har givit ett gott utgångsläge för det svenska biståndet. Målsättningen för det svenska biståndet har också förbättrats genom att till den har fogats ett mål om omsorg om miljön och om en god användning av naturens resurser. Men den fråga som måste ställas är hur dessa mål har förverkligats. Det finns anledning att studera de stora förändringar som har skett i det svenska biståndets användning under de gångna åren, speciellt från 70-talet och framåt. Vi har kanske anledning att se litet mer till kvaliteten och litet mindre till kvantiteten i det svenska biståndet. Enighet råder ju om enprocentsmålet. Vi har från vpk åtskilliga gånger framfört att det skulle finnas möjlighet att öka det svenska biståndet. En tvåprocentsnivå kan vara ett bra riktmärke. Men det viktigaste är kanske inte i första hand att öka anslagen. Vi har ansett det viktigare att se på hur de redan anslagna pengarna används, dvs. på kvaliteten, som jag nyss nämnde. Vi har tidigare framfört kritik på den punkten. De borgerliga regeringarna införde under sin period, 1976—1982, systemet med u-krediter. Vi vände oss då emot dessa, och även socialdemokraterna var vid det tillfället motståndare till dem. U-krediterna har betytt att svenska biståndspengar har slussats in i de svenska företagens verksamhet i uländerna. Det är inte någon bra utveckling. U-krediterna har betytt en kommersialisering av det svenska biståndet, en bindning av det till de berörda företagens verksamhet. Det har påpekats att den bundna andelen av det svenska biståndet är låg och t.o.m. har minskat — den är nu kanske i storleksordningen 15-17 96 — och detta är helt korrekt. Men vad som är intressant är till vad dessa bundna medel har gått. Katastrofbiståndet är inte bundet — medlen måste ju betalas ut när det händer någonting. Det är vid sådana strategiska användningar som byggande av stora projekt och annat sådant som bindningen blir intressant och som kommersialiseringen framstår tydligt. Det är det som vi i första hand skall studera. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén sade vid den öppna utfrågning som utrikesutskottet anordnade i riksdagen att hon var stolt över svenska företag i utvecklingsländerna och att hon tyckte att det var konstigt att kommunisterna var så kritiska emot dem. Låt mig då peka på ett typiskt projekt med bindning till svenska företag, Kotmaleprojektet i Sri Lanka. Detta sattes på sin tid i gång av folkpartiregeringen och har varit en mycket bra affär för ASEA och Skanska. Det är inte någonting som jag är särskilt stolt över. Inte heller är det särskilt lätt att känna sig glad eller stolt över den BITS-kredit som har getts till ASEA i Indonesien. Den omfattar 60 milj.kr., varav 20 miljoner är gåvor. Jag är glad att jag som kommunist inte känner den stoltheten, till skillnad från den socialdemokratiska biståndsministern. Det finns en övertro på att handel, om den drivs på företagens villkor, utvecklar länder. Så kan bli fallet om länderna har en sådan styrka att de kan balansera de stora företag som det gäller. Men som alla som sysslat med dessa frågor känner till finns det mängder av avskräckande exempel. De flesta har nu glömt LAMCO-projektet i Liberia. Det var inte något svenskt biståndsprojekt, men ett svenskt företag, Grängesberg, var mycket nära inblandat i det. I djungeln bröt man ut en järnklump ur det stora berget Nimba. Det talades mycket om hur detta utvecklade Liberia. En stad växte upp, järnvägar anlades osv. Nu är malmen utbruten sedan några år tillbaka. Varken Grängesberg eller Betlehem Steel finns där längre, och djungeln växer igen över anläggningarna. Ingenting har förbättrats i Liberia. Sådana exempel kunde man ta fram flera av, större och mindre. Det är därför viktigt att man inte tror att det bara är bra att ge svenska företag u-krediter av biståndsmedel. Vi är emot detta förslag, och vi kommer att rösta emot det. Vi vill fortfarande avveckla u-krediterna. En annan punkt där vi har anledning att vara kritiska är det samarbete som vi har med Världsbanken, IMF och IDB och som har behandlats tidigare. I detta sammanhang träder Sveriges handelspolitiska intressen mycket ofta i funktion. Här kommer vi in på betalningsbalansstödet, som det hette tidigare — det kallas nu insatser i särskilt skuldtyngda länder. Enligt vad regeringen och utskottets majoritet anser skall Sverige nu tillsammans med Världsbanken och IMF vara med om att strukturanpassa t.ex. fattiga länder i Afrika. Vi vet vad det innebär: en nedpressning av de breda folklagrens standard och hårda krav på ingripanden i samhällsekonomin, vilka gynnar företag som kan bidra till att klara den nationella balansen. De som får betala är de fattigaste. Inte heller detta är bra eller renommerande för svenskt bistånd. Det är ett klart avsteg från de biståndspolitiska mål som gäller och ytterligare ett exempel på försämringen i negativ riktning av det svenska biståndet. Sverige har två ansikten i sina internationella relationer. Vår handel och våra kapitalströmmar går ofta stick i stäv mot de mycket höga idealistiska målsättningar som vi talar om i biståndssammanhang. Där måste det ske en förändring. Vi har t.ex. stora handelspolitiska ambitioner med Indonesien, som jag har nämnt tidigare, och gör stora satsningar. Vi har också stora handelspolitiska ambitioner med Marocko, som sedan många år tillbaka är i krig med Västsahara och Polisario. Det nämndes tidigare här av centerns representant. Vi har satsat mycket hårt på handel med Irak och för den delen också med Iran trots pågående krig. Vi satsar vidare på handel med Saudi-Arabien, Thailand, Turkiet m.fl. länder. I alla dessa länder råder inre förhållanden som klart strider mot det vi säger när vi talar om biståndspolitiska mål. Där har vi en dubbelmoral. Man kan, om man så vill, i sammanhanget också tala om vapenexporten och länder som har fått köpa svenska vapen lagligt. Vpk anser därför att det bör tillsättas en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda inte enbart vår biståndspolitik utan också u-landspolitiken som sådan. Nuvarande situation är otillfredsställande. Utredningen bör syfta tillen höjning av det svenska biståndet till 2 90 på sikt. På den punkten kan vi gärna instämma med folkpartiet, som ställer samma krav. Utredningen bör vidare planera för och lägga fast hur denna ökning skall genomföras och vad pengarna skall användas till. En annan uppgift för utredningen är att ta upp frågan om avbindning av det svenska biståndet. Vpk stöder tanken på att det svenska biståndet i stort sett skall vara obundet. Det är ett gammalt vpk-krav. Sverige måste engagera sig mer i den s.k. nord-syd-konflikten, UNCTAD-konferensernas propåer och andra viktiga yttringar från uländerna. För att detta skall fungera är det viktigt för oss att vidhålla principen med programländer. Vpk är emot alla propåer, speciellt dem som under lång tid har förts fram av moderaterna, om att programlandssystemet skall avskaffas. Om det sker kommer handeln och biståndet att skötas på företagens villkor. Det gör att man inte får någon helhetssyn över hur och var pengarna sätts in i de olika länderna. Det är alltså viktigt att bibehålla systemet med programländer. De svenska insatserna, vare sig det gäller bistånd, handel eller något annat, måste sammanföras på ett vettigt sätt, som leder fram till de mål jag inledningsvis talade om. För att återvända till speciellt det nya målet, som gäller miljön, vill jag säga att det finns många myter om och en övertro på att miljöförstöringen har klimatiska orsaker, beror på väderleksförhållanden osv. Det är att märka att klimatet i världen inte på ett avgörande sätt har ändrats under de senaste 300 åren. Klimatet i Afrika var, med vissa svängningar, detsamma på 1600-talet som i dag. Torrperioder liksom mer gynnsamma perioder har kommit och gått. Det har inte förekommit någon svält, någon hungersnöd eller några stora katastrofer i Afrika förrän i vårt århundrade. Vad beror det på? Jo, det beror på mänskliga aktiviteter. Folkmängden har visserligen ökat, men det är långt ifrån hela förklaringen. I många av Afrikas länder skulle det finnas utrymme för att försörja en befolkning som t.o.m. vore större än i dag. Vad beror då svälten, ökenutbredningen, miljöförstöringen, erosionen i floddalarnas övre områden osv. på? Jo, allt detta beror på exploateringen av jorden. Många stora områden, som tidigare har varit avsedda för livsmedelsodling — födoproduktion — har köpts upp av stora bolag. Man har sått industrigrödor, man odlar jordnötter, bomull, kaffe och hampa. Folket har fått flytta på sig, speciellt nomadfolk men också många andra. De har fått tränga ihop sig på mindre områden, samtidigt som befolkningen har ökat. Det har bl.a. lett till ett större tryck på miljön med överbetning samt uthuggning av skogen, buskarna och rötterna för att få bränsle. Miljöförstöringen beror alltså inte på klimatet. Samma sak är det med erosionen. Varför blir det erosion i Nilens övre områden i Etiopien, i Indus dalgång, i Ganges och i andra stora floder? Jo, det beror på att man hänsynslöst har exploaterat och huggit ned skogen på bergssluttningarna. Det har på senare tid i de allra flesta fall gjorts av stora västeuropeiska, amerikanska och japanska företag. Sluttningarna har kalhuggits. När regnet kommer blir det katastrof. Det beror inte på att det skulle regna mer nu än det gjorde på 1600 och 1700-talen, utan det beror på mänsklig rovdrift och på profitbegär hos stora och kapitalstarka multinationella bolag. Innan vi börjar tala om miljömål och ökenutbredning, måste dessa saker sättas in i sammanhanget. Annars angrips bara symtom i stället för orsaker. Den statsledning som kan förhindra rovdrift i sitt land, som kan stoppa skogsskövling och som kan åstadkomma en vettig balans mellan livsmedelsproduktion och produkter för försäljning, klarar sig. De flesta utvecklingsländer har inte den kapaciteten. De blir utnyttjade, och svälten kommer. I motioner och i utskottsbetänkandet talas om bostadsförhållanden. Det är klart att det behövs bättre bostadsförhållanden i stället för dessa favelas och slumbostäder kring tredje världens stora stadscentra. Men det är naivt att tro att man där kan bygga nya hus och gator, dra fram vatten osv. och låta de fattiga bo kvar. Det har att göra med landets struktur. Så länge man inte har fått slut på fattigdomen kommer inte de fattiga att få bo kvar i områdena, utan de får naturligtvis flytta. Det blir nya kåkstäder på andra ställen. Det är också att tala om symtom i stället för orsaker. Hur välmenande man än är när man talar om behovet av att förbättra bostadssituationen, måste man ha klart för sig hur det är. Det är bra och väl tänkt, men det gäller att se till den faktiska situationen. Jag skall, herr talman, också säga några ord om ett annat mål i vår biståndsverksamhet, nämligen demokratimålet. Moderaterna har i många år i viss mån tillsammans med folkpartiet drivit en mycket stark och hätsk kampanj mot många av våra programländer. Självklart skall demokratin bevakas och hållas högt. Man bör också framföra synpunkter och t.o.m. verka aktivt om det inträffar saker som gör att demokratin sätts i fara. Det känns konstigt att höra representanter från moderata samlingspartiet tala om Etiopien som, vilket alla känner till, är ett av våra mycket gamla biståndsländer. Under kejsar Haile Selassies tid, fram till 1974, fanns det över huvud taget inga rättigheter i Etiopien. Där rådde en mycket stor hungersnöd i början på 1970-talet, av de orsaker jag nyss redogjorde för. Den gången hördes det inte någonting från högerpartiet, moderata samlingspartiet, här hemma i Sverige om kejsarens framfart i Etiopien. Det talas mycket om Vietnam både från folkpartiet och från moderaterna. Rune Ångström säger att Vietnam har blivit en belastning för svenskt bistånd. Samtidigt talas det om Filippinerna. Ja, Marcos har skickats i väg, men i dag verkar dödspatruller i Filippinerna, folk skjuts på gatorna och det förekommer ett omfattande polisvåld — folk dör varje dag i det landet. Varför talar ni då inte om att man måste titta på Corazon Aquinos regim och vad den gör när det gäller demokratiska frioch rättigheter? Detta är alltså en politisk fråga. Så snart det rör sig om någon stat som talar om en form av socialism eller om att fördela resurserna på ett rättvist sätt blir moderater och folkpartister mycket intresserade av demokrati — i andra fall är de mindre noga. Jag vill slutligen, herr talman, säga några ord om global energipolitik, där vpk tillsammans med centern har reserverat sig. Jag anser att det är en mycket viktig fråga och instämmer med centern i att utskottet borde ha tagit upp den på ett mera bestämt och klart sätt. Vpk har också andra yrkanden om stöd till Polisario, stöd till Palestina osv., men jag berör dem inte nu. Vi har också begärt en ökning av anslaget till särskilda program m.m. Det är omöjligt och onödigt att i alla sammanhang ta upp allt som har förevarit i detta stora betänkande och den diskussion som har förts. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vpk:s reservationer och Övriga reservationer där vi är med.
Herr talman! Jag vill svara Oswald Söderqvist när det gäller Vietnam, att den kampanj han talar om är en kampanj mot förtrycket, en kampanj som vi gärna vill bedriva. Vi moderater tycker — det har vi uttryckt många gånger och gör det också i dagens debatt — att demokratimålet har kommit i skymundan i svensk biståndspolitik. Frågan om respekt för mänskliga rättigheter i våra biståndsländer har inte hävdats tillräckligt väl. Det är en brist, därför att det är en traditionell del av svensk utrikespolitik att värna om de mänskliga rättigheternas ställning, och det skall vi göra också i biståndsländerna. Jag undrar om Oswald Söderqvist och jag ändå inte i grund och botten kan vara eniga om den saken. Oswald Söderqvist tog upp Etiopien. Jag var själv inte med i Sveriges riksdag före det årtal han nämnde, och jag är inte riktigt säker på hur debatten gick då. Jag vet dock en sak, och det är att ett av skälen till att Sverige har visat sådan uthållighet i fråga om biståndet till Etiopien är Sveriges traditionella relationer och en mycket viktig faktor, nämligen att enskilda organisationer, både kyrkliga och humanitära, fortfarande har möjlighet att verka i Etiopien. Det har för oss moderater varit ett mycket viktigt argument för fortsatt svenskt samarbete med Etiopien och är det även nu, även om jag tycker att det är ohyggligt när en regim använder svält som vapen.
Herr talman!

Jag vidhåller, Oswald Söderqvist, att biståndet till Vietnam har blivit en belastning för hela den svenska biståndsverksamheten. Jag förmodar att Oswald Söderqvist har varit ute i valrörelser och talat på torg där han fått frågor också i detta hänseende. Jag har i varje fall den erfarenheten att just biståndet till Vietnam har varit en mycket vanlig fråga i torgdebatterna under valrörelser. Människor har funderat över hur Sverige kan fortsätta att ge bistånd till ett land som uppträder på detta sätt. En slutsats av vad jag sade beträffande tillståndet i Vietnam är att folkpartiet anser att biståndet skall avbrytas efter 1990. Beträffande Kotmale vill jag bara säga att det gjordes ett administrativt fel när projektet sattes i gång, men av en utvärdering på SIDA framgår det, Oswald Söderqvist, att Kotmaleprojektet kommer att betyda oerhört mycket för elektrifieringen av landsbygden i Vietnam. De stora städerna har haft sin försörjning tryggad genom dieselaggregat, medan just Kotmaleprojektet och Victoriaprojektet i samma flodområde betyder oerhört mycket för igångsättande av småindustrier på landsbygden.
Herr talman! Jag begärde replik när Oswald Söderqvist tog upp slumstäderna och sade att den bostadssociala situationen inte var mycket att göra någonting åt, därför att en sanering skulle innebära att de fattiga inte fick bo kvar. Det är ett märkligt resonemang. Det är klart att sanering av slummen är oerhört viktig. Detta måste sättas in i sitt sammanhang, i ett åtgärdsprogram, där man måste arbeta vidare med landsbygdsutveckling osv., som jag sade i mitt anförande. Jag tror att detta kommer att bli en mycket stor och viktig fråga framöver.
Herr talman! Jo visst kan vi vara överens, Margaretha af Ugglas, om att demokratimålet skall sättas i förgrunden. Jag sade också i mitt anförande att det är viktigt. Det som är konstigt är att ni moderater och i viss mån också folkpartiet alltid riktar kritiken mot de länder som väljer någon form av socialistiskt system. Ni har litet att säga om t.ex. Sri Lanka, som jag vill återkomma till, eller Indien. Det gäller också Filippinerna, som det talas mycket om, där ni inte är så bekymrade för de demokratiska frioch rättigheterna. Det är där jag sätter in min kritik. Till Rune Ångström vill jag säga att det är riktigt att Vietnam har blivit en stor fråga i det svenska biståndet. Det har det blivit just genom att folkpartiet och moderaterna har drivit denna hätska kampanj. Det finns också utvärderingar från SIDA och på annat håll som visar att det förkättrade Bai Bang-projektet är ett av de mest lyckade biståndsprojekt som har genomförts med svenskt bistånd. Men det har ni inte talat om — ni har bara skjutit in er på det negativa. Om två stora partier i Sverige i åratal ständigt går ut och talar om hur dåligt och odemokratiskt det är, gör det självfallet så småningom verkan i opinionen. Ni har aldrig sagt någonting om USA:s angreppskrig mot Vietnam, dess miljöförstöring i hela Indokina eller dess brott att inte uppfylla fredsvillkoren. Sådant talar ni tyst om, och därför är ni värda kritik. Jag hoppas verkligen att Vietnam inte blir någon belastning för den svenska biståndspolitiken, vilket jag anser att det inte är, men det är en belastning för folkpartiets och moderaternas påstådda demokratiska sinnelag — där har ni verkligen visat er odemokratiska. Till slut vill jag säga till Gunnel Jonäng att det är klart att bostadsförhållandena måste förbättras. Vad jag ville säga var bara att slum uppstår på grund av vissa förhållanden i den ekonomiska, sociala och politiska strukturen i ett land. Den kan man inte bygga bort med biståndsmedel. Den svenska slummen försvann från Stockholms förorter, från Norrköping och andra industristäder när folk fick det bättre i allmänhet och välfärdssamhället kom. Innan dess hade den inte försvunnit, kanske bara flyttat på sig. Annars är jag överens med Gunnel Jonäng om att vi skall försöka göra bostadssociala insatser. Men vi måste se vad som är orsaken till att det finns slum.
Herr talman! Att vår kritik i så hög grad har kommit att riktas mot socialistiska regimer har två mycket enkla förklaringar, Oswald Söderqvist. Den ena är att det inte finns några kommunistiska demokratier i världen, såvitt jag vet. Den andra är att en majoritet av de svenska biståndsländerna är socialistiska enpartistater. Bara detta faktum leder till att vår kritik kommer att riktas mot väldigt många socialistiska regimer. Vi är emot förtrycket i Pinochets Chile liksom i Bothas Sydafrika, Oswald Söderqvist.
Herr talman! Det är inte folkpartiet, Oswald Söderqvist, som har startat en kampanj emot Vietnam. Det har kommit rapporter från Vietnam om läget vid just det omtalade skogsprojektet. Det är tjänstemän som har återvänt från sin tjänstgöring vid Bai Bang-projektet som har berättat om förhållandena där. Jag satt en hel kväll och talade med en av chefstjänstemännen som hade arbetat där i tre år. Det var faktiskt ingen uppbygglig berättelse han hade att komma med. Jag tycker att rapporterna och vittnesbörden har varit så övertygande att vårt beslut att nu avbryta biståndet till Vietnam är ett riktigt ställningstagande. Till det jag sade om dessa rapporter kommer också det faktum att Vietnam har ockuperat Kampuchea och fortfarande finns kvar där. Detta är ett klart kriterium för att vi skall avbryta biståndet.
Herr talman! Ja, Margaretha af Ugglas, visst har många av våra biståndsländer valt ett socialistiskt system av det ena eller det andra slaget. Det finns väldiga variationer. Men det som är frapperande är att ni aldrig har tagit upp denna demokratiaspekt till diskussion när det har gällt t.ex. Indien, Sri Lanka eller andra stater, som visserligen kanske inte är programländer, men som får bistånd i andra former, utan ni skjuter alltid bara in er kritik på just dessa länder. Det tycker jag är en svaghet i ett annars bra sätt att påpeka att demokratimålet är viktigt. Jag tycker att ni har försummat detta då ni ensidigt har skjutit in er på de här länderna. Samma sak gäller naturligtvis för folkpartiet. Jag vill än en gång ta upp frågorna om Sri Lanka och det som sades tidigare i debatten om Kotmalepro jektet, vilket var folkpartiregeringens projekt. Det var ett mycket dåligt projekt. Det var dåligt planlagt. Man fick flytta dammarna osv. Det har betytt att tusentals fattiga arrendatorer och småbönder har tvångsförflyttats på Sri Lanka. De har fått lämna plats för de stora multinationella bolag som skall utnyttja detta projekt, inte bara för elektricitet utan också för att bevattna stora områden och odla — ja, vad, Rune Ångström? Inte är det mat, utan industrigrödor för export. Detta betyder att det så småningom blir svält, när dessa människor inte kan få stanna kvar på den jord de förut haft. Beträffande elektrifieringen finns det olika uppgifter. Stora delar av Kotmaleprojektets elektricitet skall gå till s.k. industriella frizoner vid kusterna. Det finns det också uppgifter om. Där blir det ingen utveckling av någon landsbygd, Rune Ångström. Där blir det om igen stora multinationella företag som kan profitera på billig elkraft, billig arbetskraft, som inte har några rättigheter, inga fackföreningar e. d. Det är ett typiskt exempel på ett mycket dåligt projekt i den svenska biståndshistorien. Det borde ni i folkpartiet tala mer om än om Bai Bang, vilket ni så flitigt talat om i många år.
Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till utrikesutskottets förslag på samtliga punkter. Vi har en arbetsfördelning inom den socialdemokratiska utskottsgruppen som innebär att vi tar upp några frågor var. Det betyder att jag i mitt inledande anförande inte kommer att bemöta alla de synpunkter som framförts av mina kolleger från de andra partierna. Det är inte ett uttryck för oartighet mot er, utan kolleger till mig kommer sedermera att ta upp dessa frågor. Jag kommer inte heller att göra någon allmän översikt över mitt partis syn på biståndspolitiken. Biståndsministern kommer upp i talarstolen efter mig och gör en sådan. Detta betänkande och denna debatt är sig egentligen ganska lika genom åren. Om man tittar på reservationerna och på de områden där våra uppfattningar skiljer sig åt, finner man att det nu handlar, såvitt jag kan minnas, om ungefär samma sakområden som de senaste fem åren. Det har varit fråga om huruvida vi skall slå vakt kring enprocentsmålet eller inte. Det har varit fråga om huruvida vi skall ha särskilda anslagsposter för olika saker: mark, miljö, etc. Det har varit fråga om en parlamentarisk utredning, om vi skall ha en biståndsinspektör eller inte och till sist den eviga frågan om biståndet till Vietnam. 94 reservationer har bifogats betänkandet. En icke initierad läsare eller åhörare kan tro att det innebär att det råder mycket stora åsiktsskillnader mellan partierna, att det finns många delade meningar om biståndet. Nu är det inte så. Jag tror att det finns anledning för utskottets ordförande att säga att enigheten i svensk politik är betydande när det gäller biståndet. Vi är alla överens om att vi skall ha ett mycket stort bistånd till folken i tredje världen. Vi är alla överens om praktiskt taget det mesta. Men det är klart, att om partierna har olika uppfattningar om huruvida ett land skall ha 5 miljoner mer eller 5 miljoner mindre än regeringsförslaget anger, kan det lätt leda till ett utskottsbetänkande med 4 reservationer på en enda sådan punkt. Jag vill gärna säga att det naturligtvis inte finns några sanningar på det här området, utan partierna gör sina avvägningar. De gör kanske bedömningen att biståndet till ett land skall öka med 10 milj.kr. därför att det finns användbara projekt. Ett annat parti tycker att det är bättre att lägga pengarna någon annanstans. Det är alltså uttryck för olika bedömningar som inte är tecken på någon djup motsättning mellan riksdagens partier. Jag tycker att det är angeläget att vi betonar detta. Oswald Söderqvist tar en poäng när han säger att vi lyfter fram olika länder beroende på hur mycket vi tycker om den regim som styr de länderna. Ingen har t.ex. kritiserat situationen i Kenya i de inlägg som gjorts hittills i dag. Man väljer naturligtvis gärna att attackera det land vars regim man tycker illa om. Jag tycker inte det finns anledning att förneka att det är så. Där har Oswald Söderqvist rätt i sitt påstående. Herr talman! Utan att försöka fördjupa mig i en diskussion om läget i tredje världen, vill jag notera att vi har anledning att vara djupt besvikna på resultaten av det bistånd som hela industrivärlden har lämnat under alla dessa år. På många håll är det sämre nu än när biståndsinsatserna påbörjades. På andra håll har vi lyckats i vissa avseenden, men misslyckats i andra. Skälen till att det inte har blivit bättre kan naturligtvis diskuteras. Jag är inte alldeles övertygad om att det är så nyttigt att se bakåt och diskutera om det var rimligt med Kotmaleprojektet eller inte. Jag har sett kraftverket. Det är ett bra kraftverk. Om det kom till på rätt sätt eller inte kan diskuteras. Det är en historisk fråga som inte hjälper oss att klara biståndet framöver. Även på andra områden där vi har misslyckats, där andra länder har misslyckats, kan man av historiska skäl gå in i en diskussion om varför det blev så. Men viktigast är att vi ser framåt och försöker att mot bakgrund av våra erfarenheter nu göra biståndet bättre för att tillsammans med världssamfundet, i andra länder, nå så goda resultat som möjligt. Det som kanske gör mig mest oroad just nu är den enorma befolkningsutvecklingen. Det har anmälts en talartid av 5,5 timmar till denna debatt, och man kan väl räkna med att den kommer att ta 7 timmar. Det brukar bli så. Under dessa 7 timmar har jordens befolkning ökat med 70 000 människor. Det är 70 000 fler att föda, ge hälsovård, bygga upp trygghet för. Jag vet inte hur denna fråga skall lösas, och vi diskuterar det litet grand i vårt betänkande. Men så rullar det på timme efter timme, dygn efter dygn, år efter år, och jordens befolkningsökning är ofattbart stor. I denna diskussion är det några som har sagt att vi socialdemokrater inte är tillräckligt starkt engagerade när det t.ex. gäller miljön eller när det gäller mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling. Som bevis för detta förs fram att vi inte har accepterat särskilda anslagsposter i budgeten för dessa ändamål. Jag undrar om inte det är en ganska konstig diskussion. Jag är ju med i denna debatt och tycker att man kanske borde försöka hitta en lösning på problemet. Det är till slut inte en fråga om hur vi rubricerar ett anslag, utan det gäller om vi på sakområdet gör insatser eller inte. Jag kan försäkra er att när det gäller de mänskliga rättigheterna, den demokratiska samhällsutvecklingen eller skyddet av miljön så är vi, även om vi inte godtar just dessa anslagsposter, under andra anslagsposter precis lika engagerade som ni är. Jag hörde Gunnel Jonäng säga om miljön att centerpartiet är det främsta miljöpartiet i svensk politik. Snälla Gunnel Jonäng, det är ju ett groteskt påstående! Det finns ju ingenting i praktisk verklighet som tyder på att detta skulle vara sant, varken när det gäller biståndet eller politiken här hemma. Vilka stora framsteg gjordes på miljöområdet när ni under fem år innehade posten som statsminister i Sverige? Inte ett dugg! Vi vinner inte några framgångar med att stå och säga: Det är mitt parti som är det enda parti som med kraft och allvar driver denna fråga. På samma sätt har moderaterna velat göra sig till det parti som i första hand slår vakt om mänskliga rättigheter. Det är inte på det sättet, utan det vill vi alla. Det är grundläggande värderingar i det svenska samhället att förbättra miljön, skydda människorna, skydda miljön de lever i, slå vakt om deras egna grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har alla samma åsikter på denna punkt och behöver inte beskylla varandra för att vara ointresserade. Det är i hög grad en teknisk fråga hur vi rubricerar de olika anslagsposterna. Herr talman! Låt mig säga några ord om den biståndspolitiska ramen, enprocentsmålet. I och för sig har jag förståelse för dem som menar att det är ganska meningslöst att besluta att anslå ett visst mycket stort belopp, om det sedan inte går att använda det. Det får inte bli så att vi till varje pris skall ut med pengarna bara för att nå ett visst utbetalningsmål. Det måste vara krav på kvalitet i biståndet och krav på att det kommer de fattigaste människorna till nytta, förutom alla andra krav. I detta enprocentsmål, som i år betyder att riksdagen om några timmar kommer att bevilja 10 350,9 milj.kr. till bistånd, ligger det ett djupt symboliskt värde. Vi markerar inför världen vår vilja att ge ett stort bistånd, och vi hoppas andra länder skall följa med. Det är ett försök att bilda mönster utei världen. Vi skall försöka använda så mycket som möjligt av det på ett bra sätt. Jag beklagar att reservationerna på biståndsanslaget fortfarande är stora, och det måste vara ett mål för såväl regeringskansliet som för våra myndigheter att försöka minska reservationerna på ett klokt sätt. Det finns naturligtvis anledning att i år liksom förra året ställa frågan till kollegerna i de borgerliga partierna vilken biståndspolitik vi skulle få om det blir ett borgerligt regeringsövertagande i höst. Folkpartiet vill öka anslaget något, medan moderaterna vill sänka anslaget med ett mycket stort belopp. Moderaternas förslag innebär i själva verket en sänkning med drygt 1 miljard kronor i relation till regeringsförslaget och utskottets förslag. Vilket svar får de för bistånd intresserade medborgarna på frågan vilken biståndspolitik som kommer att föras om det skulle bli ett regeringsskifte i höst? Jag har ställt frågan tidigare och har egentligen aldrig fått något svar. Svaret har varit att ja, det ordnar vi alltid. Från mittenpartierna sade man förra året att vi kör över moderaterna och det blir vår politik som blir avgörande. Men vi vet egentligen ingenting om detta. Vi vill från socialdemokratisk sida slå vakt om enprocentsmålet och vill att det i så hög grad som möjligt skall gå att utnyttja det i ett effektivt bistånd. Utskottet tar upp en viktig fråga — den har framför allt tagits upp från moderat håll — och jag instämmer i att det är ett problem. Det är frågan om riksdagens inflytande över biståndet. Det är självklart att riksdagen inte skall lägga sig i detaljfrågorna. Det sköter de myndigheter som är satta att göra det. Det är regeringskansliet och SIDA och det är de multinationella organisationer som vi ger pengar till. Men det är ändå ett problem att riksdagens inflytande successivt minskar, och där har vi alla skulden. Varje gång vi ökar bidragen till enskilda organisationer eller ökar anslaget till katastrofhjälp och humanitärt bistånd eller ger mera pengar till multinationella organ så minskar därmed också Sveriges riksdags möjligheter att påverka hur pengarna används. Hur det problemet skall lösas vet jag inte. Jag vet att det existerar, och jag bedömer det som ett problem. Vi säger någonting om att en av de utredningar som skall göras i kanslihuset kanske kan hjälpa oss att hitta någon lösning, men vi är osäkra om hur den skall se ut. Moderaterna säger också att vi skall ha en helhetssyn på vårt bistånd. Det är inte bara att bevilja pengar, utan vi måste också med andra politiska insatser hjälpa tredje världens länder. Jag tycker att det är en riktig syn. Vi har en handelspolitisk debatt nästa vecka, där vi naturligtvis kommer att diskutera handelsutbytet med den tredje världens länder. När vi besöker dessa länder får vi veta att man fäster stort avseende vid att få öka sin export till industriländerna. Man kan få i gång en produktion av vettiga saker och bra kvalitet på produkterna och sedan sälja dem till industrivärlden. Jag tillhör dem som tycker att det är beklagligt att vi fortsättningsvis måste ha vissa restriktioner när det gäller importen av textilprodukter från tredje världens länder. Det måste vara ett mål att öka våra handelsförbindelser så att vi på det sättet kombinerar olika typer av åtgärder för att förbättra villkoren i de fattiga länderna. Gunnel Jonäng återkom till frågan om en parlamentarisk utredning av biståndet. Jag är inte riktigt säker på vad det är vi skall utreda. Jag har sagt i denna talarstol, och jag vet att andra företrädare för partiet också har sagt det, att det är klart att vi inte säger nej för all framtid till en parlamentarisk biståndspolitisk utredning. Det blir kanske så att det anses nödvändigt att göra en sådan utredning. Åren går och vi brukar i stort sett utreda de olika samhällsområdena vart tionde år. Vi skall kanske ha en utredning så småningom, men nu har vi valt metoden att utreda delar av biståndet från tid till annan. Det har varit en ganska bra metod. När vi har gått igenom de olika delområdena får vi ta ställning. För mig är det inte någon stor politisk stridsfråga om vi skall ha en parlamentarisk översyn av det totala biståndet om ett par år eller så. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare ett par frågor. Vi har på förslag av regeringen skrivit in miljömålet i detta betänkande. Det är vi alla glada över, men jag vill nog rätta till historieskrivningen något. Detta är inte något centerpartistiskt påhitt utan vi inom socialdemokratin gjorde ett biståndspolitiskt program som var färdigt för något år sedan. Det arbetet pågick under ett och ett halvt år och i programmet skrevs in kravet på ett miljömål i biståndet, dvs. ett femte biståndsmål om miljön. Vi var på det klara med att det skulle in i den svenska biståndspolitiken, och för ungefär ett år sedan presenterades detta program. Nu är vi alla överens om att det är bra att ha fem biståndspolitiska mål, varav miljön är ett. Vi skall göra vad vi kan för att i det praktiska arbetet leva upp till intentionerna bakom denna tanke. Vi har talat en del om Sydafrika i dag. Vi har inte talat så mycket om saken, för vi är alla överens om att fördöma apartheid, och vi stöder alla idén om att kraftigt öka biståndet till de länder som är randstater till Sydafrika. Vi har haft en diskussion om biståndet till Mogambique — om det skall vara möjligt att på något sätt hjälpa till med skydd för de svenska biståndsinsatserna. I stort sett är vi överens om att i någon form skall det ske, och jag vill bara hänvisa till vad utskottet har sagt, att det är självklart att det inte handlar om militär utrustning. Men om vi kan hjälpa till, så att det vi sätter in, med de svenska skattebetalarnas pengar, kommer till rimlig användning och kan skyddas något så när, måste vi göra vad vi kan inom ramen för vad som normalt är svensk utrikespolitik. Detta gäller Sydafrikas randstater, och det kan — som Oswald Söderqvist sagt i en reservation — komma att gälla även i andra delar av världen. Vi har haft en debatt om Vietnam. Jag skall inte föra den diskussionen här, men jag vill bara säga att biståndet till Vietnam är bra bistånd. De som varit och studerat förhållandena kan naturligtvis säga att det har gjorts missar där som på andra håll, men i stort sett är det ett mycket bra bistånd. Jag gör nu inte något vidare uttalande om vad som kommer att hända, för ockupationen av Kampuchea är ju en fråga där vi har tagit ställning, och vi får se vad som händer under den närmaste tiden. Men ett land som vi inte tillräckligt har talat om, herr talman, är Etiopien, och jag vill ta upp den saken nu. Vi känner ju alla så oerhört starkt, när svältens offer visas upp i massmedierna — det är som om det vore våra egna barn det handlade om. Ett stort biståndsintresse resulterar då i att mycket pengar samlas in, och man gör så mycket man kan göra. En del har varit och sett när man i Etiopien dumpar säckarna med mat som distribueras till de svältande. Men åren går, och världssamfundet lyckas över huvud taget inte ta itu med de grundläggande skälen till att det är som det är i Etiopien: det ständiga kriget, ett oförsonligt evigt krig, där de krigförande parterna både slår ihjäl varandra och förstör möjligheterna att ge bistånd till dem som svälter. Jag vet inte hur det skall gå till, men kanske har vi nu kommit till en tidpunkt, herr talman, då vi måste försöka samla något slags internationell opinion för att angripa krigssituationen i Etiopien, såsom grund till det elände som människorna där år ut och år in, oavsett vilka insatser vi gör, får lida av. Jag har sagt tidigare, herr talman, att vi nu skall försöka se framåt och inte alltför mycket ägna vår tid åt att kritisera det som inte har varit bra tidigare. Och jag vill avslutningsvis säga: Låt oss se framåt! Men det finns skäl för mig att tillägga att av de aktörer som finns med i denna första utskottsrunda kommer tre inte längre att delta i riksdagens biståndspolitiska debatter. Det är tre ärade kolleger som har bestämt sig för att lämna riksdagen, och jag vill gärna som utskottets ordförande från denna talarstol uttala ett tack för det stora engagemang och den entusiasm som ni både i utskottet och i kammaren har visat när det gällt biståndet, även om vi inte alltid har tyckt på samma sätt genom åren. Jag vänder mig till utrikesutskottets vice ordförande Gunnel Jonäng, till Rune Ångström och till Oswald Söderqvist och tackar för god debatt.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte Stig Alemyrs engagemang i någon fråga, men socialdemokraterna måste ju som alla andra bedömas efter sina handlingar. När man kom tillbaka och bildade regering efter 1982 års val, så vidtog man två åtgärder i biståndspolitiken. Först och främst avskaffade man det särskilda miljöoch markvårdsanslag som den borgerliga regeringen hade infört. Jag vet att det skapade problem när det gällde pågående miljövårdsinsatser, och jag tycker att det var en mycket, mycket felaktig signal som gavs från socialdemokratisk sida. Vidare höjde man biståndet till Vietnam. Varför säger socialdemokraterna nej till att delta i det nordiska samarbete runt frågor om mänskliga rättigheter som nu håller på att växa fram? Varför får Norge och Danmark gå före oss? Varför vill socialdemokratin inte ha årliga rapporter om de mänskliga rättigheterna i våra biståndsländer? Varför vill man inte ha en strategi som främjar en demokratisk utveckling? Stig Alemyr ställde frågan om en borgerlig biståndspolitik. Låt mig svara från moderat sida. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att jag ser tre viktiga framtidslinjer för svensk biståndspolitik, och jag tycker att vi skulle kunna söka enighet över partigränserna runt dessa. Det gäller en satsning på miljöoch markvård. Det gäller en satsning på stöd för en demokratisk utveckling och för respekten av mänskliga frioch rättigheter och det gäller en ökad inriktning på enskilda organisationer. Stig Alemyr! Kan vi inom de borgerliga partierna ena oss om innehållet i biståndet, så tror jag också att vi kommer att kunna ena oss om volymen.
Herr talman! Först vill jag harangera Stig Alemyr för hans mycket balanserade anförande. Jag tyckte att vår utskottsordförande på ett riktigt sätt beskrev arbetet i utskottet. Det är helt rätt att det stora antalet reservationer inte på något sätt speglar en motsatsställning i utskottet, utan det gäller skilda åsikter i anslagsfrågor och skilda åsikter när det gäller andra delar av biståndskomplexet. Men den stora enigheten finns trots allt i utskottet. Stig Alemyr ställer frågan: Hur skall en borgerlig regering kunna enas om biståndsanslaget och om verksamheten på det här området? Jag vill då bara erinra Stig Alemyr om att det var Ola Ullsten som i egenskap av biståndsminister i en borgerlig regering fick skriva sitt namn under den anslagsframställning som första gången passerade enprocentsmålet. Det är i alla fall, Stig Alemyr, den samlade styrkan när det gäller förslagen i parlamentet som avgör i vilken riktning våra beslut skall gå. Stig Alemyr har naturligtvis även i fortsättningen en nyckelroll då det gäller att formera majoriteter i detta parlament, och jag förutsätter att utvecklingen skall gå i den riktning som det socialdemokratiska partiet hittills har stått bakom — att i varje fall enprocentsmålet skall tryggas. Jag hoppas också att vi kan vandra vidare mot ett större anslag. Folkpartiet begär det, och vi hoppas att socialdemokraterna så småningom kommer efter.
Herr talman! Stig Alemyr kritiserade mig rätt hårt för att jag framhöll centerns miljöengagemang. Det gör kanske mindre att Stig Alemyr inte har upptäckt detta engagemang — det är så många andra som känner till det och som vet att vi redan i början på 60-talet tog upp miljöfrågorna. När det gäller miljömålet för vår biståndspolitik sade Stig Alemyr att det hade socialdemokraterna tagit fram i ett biståndspolitiskt program. Jag frågar mig vad det är för mening med att ta upp en sådan sak i ett biståndspolitiskt program, om man sedan inte för fram saken i riksdagen. Det har socialdemokraterna ju inte gjort tidigare. Alla som läser biståndsbetänkandena från de senaste åren kan se att centerpartiet har drivit frågan om ett miljömål i biståndspolitiken. Vi har krävt att det skulle bli ett sådant, men socialdemokraterna har inte ställt upp. Nu har ni gjort det, och då är det - som jag uttalade i mitt inledningsanförande — positivt att vi har enats om saken och kan vara ense om att miljöfrågorna i biståndspolitiken är viktiga. Stig Alemyr frågar vilken biståndspolitik en eventuell ny regering skall forma. Då kan jag bara erinra om att när vi satt i regeringsställning upprätthölls enprocentsmålet. Det var socialdemokraterna som sedan i regeringsställning försökte dra ner på anslaget, men vi lyckades förhindra det — det är inte så länge sedan. Så vill jag tacka för orden som Stig Alemyr sade till oss som lämnar riksdagen. Jag vill också tacka Stig Alemyr och våra andra kamrater för ett gott samarbete i utskottet. Säkerligen kommer vi även i framtiden att förenas över partigränserna i vårt engagemang för de fattiga och för dem som lider i världen. I den målsättningen tror jag inte att det finns några gränser mellan OSS.
Herr talman! Det är två saker jag skall ta upp med anledning av Margaretha af Ugglas inlägg. För det första återkom Margaretha af Ugglas med kritiken att vi avskaffade det särskilda miljöoch markvårdsanslaget. Jag har försökt säga att det är en teknisk fråga hur man rubricerar anslagen. Att anslagsposten för miljö, markvård och energi har försvunnit innebär inte ett minskat intresse för det ändamål som det tidigare anslaget var avsett till. Jag har sagt det från talarstolen, och jag vill upprepa det nu också. För det andra — och det är en svårare och viktigare fråga — vill Margaretha af Ugglas att vi skall ge oss in på något slags betygsättning av hur de olika mottagarländerna har det ställt med mänskliga rättigheter. Det skulle betyda att man betygsätter land efter land efter någon skala och säger att det ena landet är godtagbart och det andra inte. Det är utrikespolitiskt utomordentligt allvarligt, för det handlar om länder som inte bara är biståndsmottagare utan länder som vi skall samarbeta med i andra sammanhang -—i Förenta nationerna, i bilateralt samarbete osv. Jag vill varna för att, antingen det gäller mänskliga rättigheter eller i övrigt, göra en sådan rangordning. När det gäller bruttonationalinkomsten och andra mätbara ting finns det en rangordning som görs upp av internationella organ, men Sverige sitter inte självt och säger att ett land är bättre än ett annat enligt en viss skala. Utskottsmajoriteten avvisar den tanken. Det innebär inte att vi inte skall observant följa vad som händer i mottagarländerna. Jag utgår ifrån att både regeringsföreträdare och SIDA företrädare, när de förhandlar om bistånd, lyfter fram frågan om de mänskliga rättigheterna och den demokratiska utvecklingen. Vi har givit särskilda anslag till olika länder för att genomföra val och omröstningar, för att via enskilda organisationer, fackföreningar och på annat sätt bygga upp en demokratisk grundstruktur. Det är en stor del av vårt biståndspolitiska arbete. Men jag vill varna för att göra något slags lista där länderna betygsätts efter en särskild skala. Till enskilda organisationer, som Margaretha af Ugglas också nämnde, vill även vi ge mycket stöd. Vi tror på dem. Men det är en ganska frustrerande situation att var än en socialdemokratisk regering lägger sig när det gäller anslaget till enskilda organisationer, har ni bestämt er för att ert förslag skall ligga 100 miljoner eller någonting sådant över. Det finns en automatik i detta. Hade vi lagt oss på det belopp ni vill ha, hade ni lagt till 100 miljoner, för ni tror att det är något slags politisk finess att under alla omständigheter bjuda över när det gäller enskilda organisationer.
Herr talman! Nej, Stig Alemyr, det är inte en teknisk fråga att ni avskaffade anslaget till miljöoch markvård. Det handlar om riksdagens inflytande över biståndspolitiken. Att just det är en av de stora frågorna för oss i framtiden har även Stig Alemyr erkänt. Det är här i riksdagen som vi måste dra upp riktlinjerna för den framtida svenska biståndspolitiken. Det är därför som vi vill ha anslag för miljöoch markvård och anslag för demokratiutveckling. Sedan noterade jag den oro Stig Alemyr visar, och där tror jag att vi har en förklaring. Socialdemokraterna är ängsliga för att tala öppet om verkligheten i våra samarbetsländer i den tredje världen. Jag tycker att det är svagt. Jag har mycket större förtroende för det svenska folkets biståndsvilja, för människornas vilja att se verkligheten som den är. Hur skall vi kunna utforma en meningsfull biståndspolitik, en politik som hjälper de människor som vi vill hjälpa, som stöder de svaga i de här samhällena, om vi inte är beredda att se verkligheten som den är?
Herr talman! Vi är beredda att se verkligheten som den är. Vi reser och tittar på verkligheten. Vi talar med de statsmän och politiker vi möter, och vi talar öppet om brott mot mänskliga rättigheter. Vi drar oss inte ett ögonblick för detta. Det som ni kräver är att vi skall göra en lista över länderna, där vi försöker betygsätta dem från svenska utgångspunkter, och det bedömer jag som utrikespolitiskt allvarligt och riskfyllt.

Herr talman! Förra veckan besökte jag afghanska flyktingläger i västra Pakistan. Fem miljoner afghaner har flytt landet, undan den sovjetiska invasionen och en hänsynslös krigföring — en gigantisk flyktingkatastrof, skapad av en stormakts övervåld mot en liten alliansfri nation. Pakistan har visat flyktingarna beundransvärd gästfrihet, men naturligtvis utgör tre miljoner flyktingar i och kring staden Peshawar en tung börda för landet. Flyktinglägren bistås av FN:s flyktingkommissariat och Världslivsmedelsprogrammet . Sverige ger bistånd till de afghanska flyktingarna, dels genom omfattande bidrag till dessa FN-organ, dels till andra internationella organisationer samt svenska enskilda organisationer, främst Svenska Afghanistankommittén. Under mitt besök underströks det från alla håll hur uppskattade de svenska insatserna är. Afghanistan är ett exempel på de väpnade konflikter som pågår på flera håll i u-världen och som hårt drabbar fattiga människor. Krig, stormaktsinblandning och destabilisering är en huvudorsak till den ekonomiska krisen i flera länder. Detta får givetvis direkta konsekvenser för biståndet. Det ställer biståndet inför nya svåra uppgifter att söka mildra effekterna av konflikterna, dels genom att försöka göra länderna mindre sårbara, dels genom att hjälpa konflikternas offer. I vissa situationer ger biståndet och den svenska hållningen oss en möjlighet att aktivt bidra till en lösning av konflikterna. Jag vill uppehålla mig vid några av konfliktområdena. I södra Afrika fortsätter Sydafrikas aggressiva destabiliseringspolitik. I Mogambique har den Sydafrikastödda MNR-gerillan skapat oändligt lidande och förstörelse på landsbygden. Häromdagen publicerade det amerikanska utrikesdepartementet en rapport med skrämmande vittnesmål från en del av offren. I rapporten görs uppskattningen att minst 100 000 människor har mördats av MNR. Mellan en och två miljoner människor har flytt sina hemtrakter. Minst en fjärdedel av befolkningen är beroende av utländska hjälpsändningar för sin överlevnad. Detta är bakgrunden till det kraftigt ökade svenska biståndet till Mogambique. Utöver det långsiktiga utvecklingsbiståndet ger vi omfattande katastrofhjälp och betalningsbalansstöd. Vi tvingas också i likhet med andra givarländer vidta särskilda åtgärder för att öka säkerheten kring de projekt vi stöder med bistånd. Den frågan har grundligt analyserats och utretts inom utrikesdepartementet, hela tiden ackompanjerat av misstänkliggöranden från moderaternas sida om s.k. militärbistånd, även om de i varje kontakt med oss, officiellt eller inofficiellt, fått besked om att det inte rör sig om militärbistånd. Jag är glad över att riksdagen i enighet, således även moderaterna, nu ställt sig bakom de riktlinjer regeringen presenterat för säkerhetshöjande åtgärder vid svenskfinansierade biståndsprojekt i Mogambique.- I Angola pågår regelrätt krig. Sydafrikanska trupper har invaderat landets södra delar och strider tillsammans med UNITA-gerillan. I höstas fick vi under tragiska omständigheter nära uppleva hur detta krig också drabbade enskilda svenskar. Den dramatiska utvecklingen i Angola och Mogambique får inte innebära att vi sviker dem i vår solidaritet. Tvärtom. Det beslut riksdagen i dag kommer att fatta visar den svenska viljan att fortsätta och även öka vårt stöd. Det svenska mångåriga samarbetet med länderna i regionen har givit oss särskilt goda möjligheter att ge betydelsefullt bistånd.

I Etiopien skördar en annan konflikt allt fler offer. Från Eritrea och Tigray kommer rapporter om allt häftigare strider mellan de väpnade motståndsrörelserna och den etiopiska armén. Detta sker samtidigt som området än en gång drabbas av torka och hungersnöd. Miljontals människors liv hotas. Konflikten innebär direkta konsekvenser för biståndet. För några veckor sedan beordrades utländska biståndsarbetare bort från stridsområdena av etiopiska myndigheter. Vi har upprörts över beslutet, och Sverige har tillsammans med andra länder begärt att hjälparbetet skall få fortsätta. Utvecklingen i två andra konfliktområden ser dock mera löftesrik ut. Jag tänker på konflikterna i Centralamerika och Afghanistan. Den centralamerikanska fredsplanen och överenskommelsen om vapenvila mellan Nicaragua och contrasgerillan har öppnat möjligheterna till en fredlig utveckling i regionen. Vi har föreslagit en ökning av landramen till Nicaragua, ett betydligt utökat bistånd till Costa Rica samt särskilda medel tillstöd för regionala insatser. Genom enskilda organisationer ger vi också ett stöd i flera av de andra länderna i regionen. Med vårt bistånd hoppas vi både bidra till utvecklingen i regionen och stödja fredsprocessen. För det krigshärjade Afghanistan har Genåveavtalet om Sovjets trupptillbakadragande förhoppningsvis lagt grunden för en ny utveckling. Men många problem återstår för att nå fred och säkerhet i Afghanistan. Det är dock viktigt att det gigantiska rehabiliteringsarbetet nu planeras och påbörjas. Fem miljoner flyktingar skall återvända. Det av krig förödda landet skall byggas upp igen. Det kommer att krävas mycket stora biståndsinsatser från många länder. FN har spelat en viktig roll för att nå ett avtal om Sovjets militära återtåg. Sverige anser att FN också bör ha en central roll i planering och samordning av det internationella biståndet. Sverige har till FN:s generalsekreterare utlovat ett snabbt stöd till det svåra arbete som nu skall utföras. Låt mig i detta sammanhang till sist nämna Mellanösternkonflikten och särskilt det våld som palestinierna utsatts för under de senaste månaderna. Sverige har sedan konfliktens början för 40 år sedan på olika sätt bidragit till att försöka förbättra palestiniernas situation. Vi har nu utökat vårt stöd genom UNRWA, FN:s organisation för Palestinaflyktingarna, liksom också samarbetet med enskilda organisationer som arbetar humanitärt i området. Också här har vårt bistånd bidragit till att något mildra våldets verkningar. Jag har med de här exemplen velat dra uppmärksamheten till några av de konflikter som på olika håll i världen orsakar mänskligt lidande och den roll biståndet kan spela för att främja en fredlig utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. De konflikter jag talat om har alla ett gemensamt: de är uttryck för en brist på respekt för nationell suveränitet och mänskliga rättigheter. Stormakterna har ofta, direkt eller indirekt, underblåst konflikter i u-länderna. Sverige har, som liten och alliansfri nation, ett direkt intresse av att göra sin mening hörd i dessa konflikter. Att främja respekten för nationell suveränitet och mänskliga rättigheter är i förlängningen viktigt också för oss själva. Biståndet ger oss en möjlighet till det. Därför är de biståndspolitiska målen att främja självständighet och en demokratisk samhällsutveckling så viktiga — och därom är vi alla överens, även om framför allt moderaterna gärna vill ifrågasätta det. Av detta skäl har vi också valt att i årets budgetproposition ytterligare understryka demokratimålets betydelse. Herr talman! I och med dagens riksdagsbeslut kommer de biståndspolitiska målen att utökas med ett särskilt miljömål. Biståndet skall främja ”framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön”. Jag behöver knappast inför riksdagen beskriva de svåra miljöoch naturresursproblem som drabbar u-länderna. Men jag vill understryka en sak: komplexiteten i problemen. Miljöproblemen hänger intimt samman med ett lands ekonomiska, sociala och politiska situation. I några länder är fattigdom en huvudorsak. I andra länder är det rovdrift på naturresurser eller en kortsiktig jordbruksoch industriproduktion som drabbar naturen och människorna. Endast en utveckling som tillfredsställer kraven både på tillväxt och på hushållning med naturresurser och skydd av miljön är acceptabel. Detta ställer stora krav på u-länderna och på biståndsgivarna. Miljöhänsynen måste vara med från början i den nationella planeringen. Miljöproblemen kan inte lösas enbart med ett visst antal miljöprojekt. Det är därför på många olika sätt som miljöhänsynen tagit sig allt starkare uttryck i biståndet. Nu gäller det, som så många sagt här tidigare, att följa upp det nya miljömålet i det praktiska biståndet. Vi kan inte stirra oss blinda på att dra ur vissa miljöinsatser och skapa en särskild anslagspost. Vad det handlar om är att över alla områden se till, att miljöhänsyn tas. I det internationella samarbetet, särskilt i FN-sammanhang, fortsätter vi att driva de frågor som togs upp i Brundtlandkommissionens rapport om miljö och utveckling. Sverige har vidare begärt att miljöfrågorna ges större utrymme i Världsbanken och i de regionala utvecklingsbankerna. Det har bidragit till att stora förändringar nu sker i deras sätt att arbeta. I det bilaterala biståndet kommer miljöfrågorna att få större vikt. Givetvis är det i landprogrammen som de kommer att få sitt starkaste uttryck, men också i de särskilda programmen utanför landramarna kommer t.ex. markvård att öka. SIDA får större resurser för att bredda detta bistånd. SIDA kommer inom kort också att presentera ett handlingsprogram för det fortsatta miljöarbetet. Forskningsorganisationen SAREC arbetar vidare med ett stort forskningsprogram i miljöfrågor. Också i de enskilda organisationernas bistånd blir miljöinsatser allt viktigare. 1980-talet har för många u-länder inneburit en djup ekonomisk kris. De ekonomiska villkor u-länderna möter i världsekonomin har allvarligt försämrats. Det är ingen överdrift att påstå att skuldkrisen och de otillräckliga resursflödena i dag är det största hindret för utvecklingen i de flesta länder i Latinamerika och Afrika. Inkomster och investeringar räknat per individ har sjunkit till nivåer som motsvarar vad som gällde för närmare en generation sedan. Särskilt hårt har de fattiga drabbats. Många u-länder genomför nu djupgående reformer i sina ekonomier. För att det här skall lyckas och för att en god tillväxt åter skall kunna komma till stånd krävs det ett ökat resursflöde. Sådana resurser — mer bistånd, nya krediter och överenskommelser om skuldlättnader — kan endast åstadkommas genom internationellt samarbete. Vårt tidiga agerande har varit viktigt när det gäller att få till stånd den förändrade attityd till skuldfrågorna som nu ser ut att vara på väg. En viss förbättring av resursflödet till Afrika har därigenom åstadkommits. Till detta har också vårt betalningsbalansstöd bidragit. De här frågorna kommer att fortsätta att vara avgörande för u-ländernas utveckling under lång tid framöver. Skuldkrisen har tydligt belyst hur avgörande det multilaterala samarbetet är. Detsamma gäller miljöfrågorna. Rättvisa åt fattiga länder kräver ett gemensamt ansvarstagande bland världens alla länder. Därför driver vi under arbetet i FN och FN:s olika organ, i Världsbanken och i andra internationella fora särskilt hårt just dessa frågor. Därför är Sverige bland de ledande när det gäller stödet till flera av FN-organen. Vi är t.ex. den näst största bidragsgivaren vad gäller FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och den största bidragsgivaren vad gäller FN:s barnfond, UNICEF. Det multilaterala samarbetet har alltid varit en hörnpelare i svensk u-landsoch biståndspolitik, och bör så förbli. Samtidigt som de omedelbara och övergripande ekonomiska problemen kräver alltmer av uppmärksamhet vet vi att utvecklingsproblemen också är långsiktiga. Biståndet måste arbeta med att stärka de drivkrafter som på sikt kan åstadkomma grundläggande förändringar. Här har särskilt kvinnornas betydelse framstått allt tydligare. I många u-länder bär kvinnorna den största arbetsbördan i både jordbruket och hemmet, och deras sociala rättigheter är oftast små. Samtidigt spelar kvinnorna en avgörande roll när det gäller att sprida kunskap, att förbättra hälsa och hygien och att införa bättre odlingssätt i jordbruket. Biståndet måste ännu mer bygga på kvinnornas viktiga roll i utvecklingen. Genom att i dag tala om så vitt skilda områden som väpnade konflikter, skuldkris och miljöproblem har jag också velat teckna en bild av den komplexa verklighet som biståndet möter. Vill vi att vårt bistånd skall ha effekt, måste det se ut på en mängd olika sätt: långsiktiga investeringar, katastrofhjälp, skuldlättnader, särskilt inriktade insatser för kvinnor och miljö och mycket annat. Herr talman! Enprocentsmålet för biståndsanslaget står fast. 1988/89 kommer anslaget för första gången att överstiga 10 miljarder kronor. Sverige, Norge, Danmark och Holland är fortfarande de enda OECD-länder som har uppfyllt FN:s 0,7-procentsmål. I riksdagen är uppslutningen kring enprocentsmålet stor. Moderaterna är det enda riksdagsparti som avviker från denna linje. Jag beklagar att moderaterna inte anser sig ha råd med internationell solidaritet som vi andra. Den varierande bild som u-länderna uppvisar nödvändiggör olika samarbetsformer. Under senare år har därför kretsen av mottagare vidgats genom att nya biståndsinstrument har skapats. Detta bredare samarbete har varit betydelsefullt. Förutom de möjligheter som i dag finns är det också värdefullt om vi med särskilda insatser kan markera vårt stöd i ett kritiskt skede i ett lands utveckling, t.ex. när viktiga steg tas i demokratisk riktning. Därför har jag föreslagit att 50 miljoner avsätts för sådant projektbistånd till länder utanför programlandskretsen. Det är med tillfredsställelse som jag ser att riksdagen ställer sig bakom detta förslag. Folkrörelser och enskilda organisationer har utvecklats till att vara allt viktigare förmedlare av svenskt bistånd. Regeringen fäster stor vikt vid deras arbete. En allt större del av det växande biståndet har därför kanaliserats via dessa. 1981/82 uppgick biståndet till drygt 300 milj.kr., knappt 9 20 av det totala biståndet genom SIDA. 1986/87 översteg biståndet 800 milj.kr., eller 20 90 av biståndet genom SIDA. Den socialdemokratiska regeringen har betydligt mer än fördubblat biståndet genom enskilda organisationer sedan den tog över regeringsansvaret 1982. Herr talman! Vi i vårt land har en stark tradition av internationell solidaritet. Biståndet är kanske det tydligaste uttrycket för detta. Biståndet har ett brett stöd hos allmänheten och hos folkrörelserna, liksom här i riksdagen. Frågor om demokrati och miljö har behandlats här i dag, och de har också mycket starkt lyfts fram av mig i budgetpropositionen. Mycket är alltså gemensamt. Den stora skiljelinjen gäller vår syn på enprocentsmålet och huruvida vi ställer upp för bistånd eller om vi bara vill misstänkliggöra det. Vi har lång erfarenhet av bistånd från svensk sida. 1962 lades den första biståndspropositionen fram. Med 25 års erfarenhet kan vi alltså konstatera att huvudlinjerna i svenskt utvecklingssamarbete ligger fast. U-världens behov av bistånd är fortfarande enormt. Fattigdom och förtryck präglar alltjämt tillvaron i många u-länder. Vår internationella solidaritet krävs i lika hög grad i dag som när biståndet påbörjades.

Herr talman! Mycket kort om Mogambique. Om biståndsministern nästa gånglitet tidigare kommunicerar med riksdagen och om hon kanske ägnar sig litet mindre åt att enbart kommunicera med massmedia, tror jag att många missförstånd skulle kunna undvikas. Biståndsministern säger att socialdemokraterna är för demokratimålet. Men hur har svensk biståndspolitik i praktiken utformats? Jo, som ett i mycket hög grad regimorienterat bistånd — från regering till regering, och det har gällt regimer som dem som återfinns i Hanoi, i Havanna och i Managua. På vilket sätt har det här regimorienterade biståndet i praktiken varit ett stöd för en demokratisk utveckling? Vilka inslag i dessa stora landprogram har i praktiken varit till hjälp när det gäller att stödja utvecklandet av pluralism, av mångfald, i dessa länder? Det är ju vad frågan gäller. Det handlar om innehållet i det svenska biståndet. Jag upprepar min fråga till Stig Alemyr: Varför är ni så rädda för att — som man gör i likasinnade länder — utarbeta rapporter om situationen i våra biståndsländer, i våra samarbetsländer? Varför vågar ni inte se på verkligheten? Inte räcker det och inte är det heller tillfredsställande när det gäller ett land som Sverige att statsrådet och Stig Alemyr träffar högt uppsatta människor i biståndsländerna och har vissa diskussioner med dem. Den svenska allmänheten måste väl också få se verkligheten i våra samarbetsländer. Jag tror att det finns en förklaring till att ni inte vill diskutera verkligheten sådan den är: ni är rädda att myter faller och det gäller då myter om vissa regimers förträfflighet.

Vi måste verkligen våga se på situationen sådan den är. Det är inte fråga om någon betygsättning — en sådan kommentar är faktiskt fånig. Jag vet att socialdemokraterna är emot betyg, så någonting sådant skulle vi inte föreslå.
Herr talman! Biståndsministern sade i sitt anförande att det hade varit förvånansvärt tyst om situationen i södra Afrika. Det fanns en grundläggande enighet hos oss beträffande agerandet i just den frågan. Därför har vi kanske inte ägnat den så stor del av debatten som de frågor där det varit partiskiljande linjer. Jag vill bara i det sammanhanget — eftersom man kunde ana en understucken kritik från biståndsministern för att vi inte skulle vara intresserade av problemen i denna del av världen — påpeka att folkpartiet har föreslagit 40 milj.kr. mer än regeringen till det humanitära biståndet i södra Afrika. Beträffande Mogambique vill jag framhålla att hanteringen av det ärendet är ett s.k. pilotfall. Det gäller vakthållning och säkerhet för våra biståndsarbetare i det arbete de har att utföra. Vi har godtagit det förslag regeringen har lagt fram och tycker att det är bra — men samtidigt vill jag påpeka att det förslaget inte tillåter någon glidning. Det är mycket viktigt att rågångarna är helt klara mellan vakthållning, å ena sidan, och någon typ av militärt bistånd, å andra sidan. Det är viktigt att fastslå detta. Jag vill sedan beröra frågan om miljö, markvård och energi. Jag vill påpeka för Lena Hjelm-Wallén att tre partier här i riksdagen vill ha en särskild post när det gäller dessa tre viktiga områden. Det är ödesfrågor, det är frågor om överlevnad. Detta anslag bör inte bakas in i en mer anonym post utan det bör specialredovisas och bli föremål för speciell behandling och granskning. Vi tycker att detta bäst kan ske om man ger detta anslag en särskild rubrik. Jag vill uppmana biståndsministern att ansluta sig till de krav som vi tre partier, folkpartiet, moderaterna och centern, har framfört i detta fall.
Herr talman! Biståndsministern var förvånad, och det låg en kritik i det hon sade, att vi från de borgerliga partierna inte talade om södra Afrika. Det handlar verkligen inte om bristande intresse och engagemang. För centerns del är det precis tvärtom! Vi har valt att låta Pär Granstedt tala om södra Afrika därför att han just har varit där och har mest att ge när det gäller dagens situation. Biståndsministern måste nog acceptera den debattordning vi har här. Anslagsposten miljö, markvård och energi är som sagt mycket viktig. Det är inte bara en formell fråga om man skall ha ett sådant anslag eller inte, utan precis som Rune Ångström sade är det mycket viktigt att vi kan få en redovisning av insatserna på detta område. Det är möjligt att biståndsministern kan ge en redovisning av hur mycket medel som just nu går till detta område, men jag är inte säker på det. Jag ställde en fråga till biståndsministern med anledning av den debatt vi hade i kammaren i fjol om en parlamentarisk biståndspolitisk utredning. Jag skulle vara tacksam för att få svar på den frågan. Jag noterar också att biståndsministern inte på något sätt, såsom jag har uppfattat det i varje fall, tog upp de frågor som rör bostadssociala situationer, den bostadskris som råder på sina håll i u-länderna och vad Sverige kan vara berett att göra därvidlag.
Herr talman! Det var bra att biståndsministern tog upp södra Afrika och talade klarspråk. Hon sade att Sverige tänker fullfölja sitt bistånd i det området. Vi vet att mycket stora belopp har anslagits till ändamålet. Det är helt klart att Sydafrika försöker destabilisera framför allt Angola och Mogambique. Det finns ingen anledning för Sverige att falla undan i det sammanhanget, vilket vi har anfört i ett särskilt yttrande till betänkandet. Vi kan, som jag har sagt tidigare, se framför oss andra dylika situationer. Om det blir aktuellt med svenskt bistånd och insatser i Afghanistan, kan vi komma att få se motsvarande aktioner från de beväpnade förband som finns där. Som vi har sett i tidningarna har svenska observatörer redan blivit hotade. Jag har ett par frågor till biståndsministern, som är en uppföljning av det vi inte hann debattera färdigt vid utskottsförhöret tidigare i år. Jag vill bl.a. ta upp u-krediterna, en punkt där vi är kritiska. Även om man kan säga att bindningen är liten, kan man konstatera att fram till 1986 hade 70 90 av u-krediterna utnyttjats av tre stora företag, nämligen ASEA, Skanska och Ericsson. Det är väl inte särskilt tillfredsställande ur biståndssynpunkt att alla dessa biståndskrediter går till tre stora svenska multinationella företag. Ännu mindre tillfredsställd blir man när man vet att det i Indonesienaffären beviljats 60 milj.kr., varav 20 som gåva, till ASEA, som i samarbete med ett japanskt företag skall bygga ett smältverk för aluminium. Man skall plocka ut råvaran, bauxit, och utnyttja den billiga arbetskraften i Indonesien. Utskottsordföranden har sagt att vi skall se framåt, och det tycker jag är riktigt. Men då vill jag fråga om ASEA:s förhandlingar om ett stort kraftverksbygge i Uri i Indien tillsammans med den nya partnern Brown Boveri också så småningom skall leda till förmånliga u-krediter för det projektet — om det nu blir av. En annan punkt där vi är kritiska gäller betalningsbalansstödet. Jag vill slutligen fråga statsrådet: Vad innebär strukturanpassningsåtgärderna, som vi med våra pengar tillsammans med Internationella valutafonden skall vidta i länderna söder om Sahara? Vad innebär dessa strukturanpassningar?

Herr talman! Jag beklagar om Oswald Söderqvist inte vet vad strukturanpassning är. Ekonomierna i många länder är i obalans och måste återställas. Vi har något haft känning av detta i vårt land, men i u-länderna är det ofta många gånger värre. Det är den processen — återställande — som nu måste ske, och för att det inte skall bli alltför kärvt för de fattiga länderna måste vi ställa upp med biståndsmedel. U-krediter går inte till svenska företag, Oswald Söderqvist, utan till viktiga utvecklingsprojekt i u-länderna, som vi vill stödja. Jag tycker att det är en bra biståndsform. Margaretha af Ugglas hade anmärkningar mot processen vad gäller att komma fram till beslutet om säkerhetshöjande insatser för våra biståndsprojekt i Mogambique. Det är en något underlig debatt. Normalt vill riksdagen att regeringen skall ha analyserat frågorna och kommit fram till ett förslag till beslut innan riksdagen tar ställning. Vad Margaretha af Ugglas kräver av mig är att vi, utan att ha gjort en slutlig analys, skulle ha haft en uppfattning. Jag hävdar bestämt att jag vill hantera frågorna i bättre ordning än så! Sedan var det fråga om huruvida vi tar in tillräckligt många rapporter om hur det står till i u-länderna, framför allt när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Det råder ju ingen brist på vare sig officiella rapporter eller sådana som våra ambassader lämnar till oss. Amnesty International gör årliga rapporter, som vi mycket ingående studerar och som det skrivs om i tidningarna, vilka upplyser den svenska allmänheten. Vi har naturligtvis tillgång även till de rapporter som andra institut gör i många olika länder. Jag kan t.ex. nämna Christian Michelseninstitutet. Även sådana rapporter kommer Sverige till del. Det är således inte någon brist på rapporter — det är inte där problemet ligger. Det svåra är att avgöra hur man sedan skall hantera denna kunskap för att få förändringar till stånd. Därvid måste man agera konstruktivt och inte bara fördömande, som moderaterna gör. Det är ett väldigt gnällande från moderaterna i dag. Jag undrar vad moderaterna egentligen är ute efter, när de ständigt misstänkliggör regeringens arbete med olika biståndsverksamheter och på olika sätt försöker hitta fel i u-länderna eller i biståndsverksamheten. Regimorienterat bistånd, stöd till socialistiska regimer osv. är klyschor som man slänger omkring sig. Med ”regimorientering” tycks moderaterna avse landramar till 17 programländer. Detta är ju en mindre del av det totala biståndets ram på 10 miljarder. Det borde Margaretha af Ugglas veta. Vad innehåller dessa landramar? Jo, det är fråga om stöd till hälsovård, primärundervisning, markvård för fattiga bönder, landsbygdsutveckling, kvinnoprojekt m.m. Det man kallar ”regimorienterat bistånd” handlar alltså om stöd på olika sätt till fattiga människor för att de skall få en dräglig tillvaro, stöd för en utveckling som skall leda till tillväxt, oberoende, utjämning och demokrati. Jag har funderat litet grand på vad moderaterna egentligen är ute efter. Vad är avsikten med den här gnälliga och negativa debatten, där man bara misstänkliggör och söker fel i allt? Jag ställer mig undrande till det här mot bakgrunden av att ni faktiskt vill sänka biståndet med 1 miljard. Är det så att ni med det här sättet att föra debatten helt enkelt är ute efter att minska biståndsviljan? Om man inte får höra något mer konstruktivt i era anföranden, tycker jag att denna undran hör verkligheten till. Gunnel Jonäng frågade hur mycket pengar miljöfrågorna får i budgeten. Mitt svar är: Ungefär en halv miljard kronor. Det är lätt att uppröras av bostadsslummen. Även jag upprörs, men den frågan är mycket svår, Gunnel Jonäng. Jag tror att vi får lov att syssla mera med den framöver — jag håller med om det, men vi har ännu inte riktigt hittat formerna för detta. Jag är glad att både Gunnel Jonäng och Rune Ångström sade att man senare i debatten kommer att ta upp södra Afrika. Jag tycker att södra Afrika är väl värt att ta upp i debatten här. Rune Ångström sade att det råder stor enighet. Ja, det gör det — bland fyra av partierna. Men, återigen, det femte partiet vill kraftigt minska anslaget till södra Afrika, men bröderna i den borgerliga alliansen vågar inte angripa det tredje partiet. Margaretha af Ugglas! Jag nämnde det amerikanska utrikesdepartementets rapport, som visade MNR:s härjningar i Mogambique. Fyra partier är överens om att vi där måste ge ett kraftigt bistånd. Moderaterna vill emellertid skära ned. Varför? Världsbanken, Valutafonden och en expertgrupp inom FN har alla varit överens om att det behövs särskilda insatser för att minska skuldbördan i olika länder. Återigen: Moderaterna vill skära ner våra möjligheter att agera. Varför, Margaretha af Ugglas? Om inte mittenbröderna vågar ställa frågor till moderaterna, får väl jag göra det. När man säger att det råder enighet och bortser ifrån den stora skiljelinjen i förhållandet till moderaterna, tycker jag att man ser verkligheten något enögt.
Herr talman! Här förs en demokratisk dialog om viktiga frågor, och jag tycker att den hittills har förts i en mycket trevlig ton, fastän vi har olika åsikter. Det är litet patetiskt att biståndsministern skall behöva föra in sådana adjektiv som hon just har gjort. Jag noterar att det är hon själv som har infört ordet ”gnällig”. Jag tycker att det är något mycket viktigt och reellt, när vi diskuterar förtrycket i de länder som vi lämnar bistånd till. Det rör enskilda människor och deras situation. Den stora frågan är hur vi skall kunna hjälpa dessa människor, och då är frågan om respekten för mänskliga frioch rättigheter och det intresse som vi och med oss likasinnade länder visar för dessa människors situation helt avgörande. Jag vill återigen erinra om vad Thomas Hammarberg sade, nämligen att de mänskliga frioch rättigheterna betyder allra mest för de fattigaste och för kvinnorna och barnen. Jag tycker att det är sorgligt att notera att biståndsministern har ett slags uppgivenhet: vad kan vi göra? Jag tror att det finns väldigt mycket för Sverige att göra. Det är därför vi vill att SIDA skall ges i uppdrag att utarbeta en strategi för hur vi skall främja en demokratisk utveckling, gå igenom våra biståndsländer och se vad vi kan göra. Det finns alltid något att göra i varje land. Det är därför vi vill att också den svenska allmänheten — inte bara den norska — skall få höra någonting om verkligheten i våra biståndsländer. Tänk så uppfriskande det hade varit för många, om Sveriges biståndsminister hade erbjudit La Prensa tidningspapper, tryckpapper, för ett par veckor sedan när denna tidning stod utan papper. Det blev en enskild amerikansk organisation som gjorde så, och under trycket av den opinionsbildningen fann sandinisterna det nödvändigt att också lämna papper till La Prensa. Men det skulle passa Sverige väl i vår tidningspappersproduktion. Låt oss se till att vi främjar en oberoende press! Låt oss se till att vi stödjer fria fackföreningar också i de afrikanska staterna! Jag tror att det finns väldigt mycket att göra. Biståndsministern må utsäkta mig, men det kommer jag att fortsätta att framföra.

Herr talman! Biståndsministern frågade, i likhet med Stig Alemyr, hur vi skulle klara ett kommande regeringssamarbete med moderaterna. Jag svarade Stig Alemyr att jag tror att det kommer att gå bra. Det kommer att gå precis lika bra som det gjorde tidigare under de borgerliga regeringarna. Jag konstaterar än en gång att det var Ola Ullsten som i sin egenskap av biståndsminister fick signera passerandet av enprocentsmålet. Biståndsministern sade att det råder enighet om enprocentsmålet. Ja — men ett sådant ”ja” som man faktiskt måste dra på. Det är nämligen så att vi vill vandra vidare, över enprocentsmålet. Vi har utmanat socialdemokratin här i dag och i siffror i budgeten. Jag vill att socialdemokraterna verkligen skall uppfatta detta som en utmaning från folkpartiet. Vad svarar socialdemokraterna på den utmaningen, biståndsministern? Jag har i mitt tidigare anförande här i dag konstaterat att det finns ett samband mellan rättvisa och utveckling å ena sidan och fred och säkerhet i världen å andra sidan. Detta är alltså en utmaning om en ökad satsning på solidaritet och rättvisa men också en satsning på fred och säkerhet i världen.

Herr talman! Jag konstaterar att jag fortfarande inte har fått något svar på min fråga, som jag har ställt två gånger. Biståndsministern är angelägen om samförstånd när det gäller biståndspolitiken. Det är vi väl alla. Det kan emellertid inte vara så att det skall ske på socialdemokraternas villkor. Från vårt håll har vi hävdat att det är viktigt att man gör en parlamentarisk översyn och att man får en helhetssyn. Det är viktigt att man har en folklig förankring och att partierna finns med i det arbetet. Detta kan underlätta ett samförstånd. Biståndsministern hade inte många ord att säga om bostadsslummen. Hon erkände dock att frågan är svår och sade att det kan bli aktuellt att arbeta med denna fråga framöver. Det tycker jag är litet mera hoppfullt. Man skall nu sätta i gång ett slumsaneringsprojekt i Costa Rica. Det är väl mycket viktigt att man nu lär av den erfarenheten och ser hur man kan gå vidare. Biståndsministern talar om bröderna, som inte vågar angripa moderaterna. Jag känner mig kanske litet bortkommen i brödrasammanhanget. Jag måste väl uppfattas som en av de här bröderna. Det är naturligtvis framför allt regeringens biståndspolitik som vi nu diskuterar. Det är självfallet viktigt att vi också diskuterar mellan partierna. Låt mig än en gång konstatera att enprocentsmålet var betydligt säkrare under vår regeringstid än det har varit under socialdemokraternas regeringstid. Jag tycker att det borgar för att det går att åstadkomma enighet också i biståndspolitiken, om vi skulle få en ny regering.
Herr talman! Biståndsministern pratar smörja när hon undviker att svara på de frågor jag har ställt om u-krediter och betalningsbalansstöd. Hon beklagar att jag inte har förstått vad strukturanpassningsåtgärder är. Vad är det för skollärarfasoner? Det här är väl ingen gymnasieklass? Jag frågar därför att vi vet, som biståndsministern själv sade, att vi har genomfört en strukturanpassning här i Sverige som har fått mycket svåra verkningar för de stora breda folklagren. Ändå gäller det vårt land — ett högt utvecklat land med starka organisationer som kan tillvarata sina intressen. Jag frågar därför biståndsministern vilka verkningar sådana strukturanpassningsåtgärder får för de fattiga i ett utvecklingsland. Svara på den frågan utan att slingra fram och tillbaka. Vi vet vad det betyder. Det blir Chicagoskolan som vi såg tillämpad i Chile. Det blir Internationella valutafondens recept. Det blir nedpressning av konsumtionen, som redan är för låg. Det blir bättre spelrum för de stora internationella företagen osv. Är det detta som svenska biståndspengar skall användas till när det gäller att höja de fattiga folkens levnadsstandard? Avfärda inte dessa allvarliga frågor på ett så snorkigt sätt. Jag är böjd att hålla med Margaretha af Ugglas om att en mycket tråkig ton infördes i debatten, när biståndsministern gick upp i talarstolen. Detta är allvarliga problem för vår biståndsverksamhet. Biståndsministern är skyldig att diskutera dem i hövliga och vettiga former när de tas upp. Detsamma gäller för u-krediterna. Jag har påpekat att dessa 60 milj.kr. till ASEA och dess verksamhet i Indonesien är ett klart brott mot våra biståndspolitiska mål. Dessa pengar kommer inte att skapa särskilt mycket bättre förhållanden för de fattiga i Indonesien. De göder ett japanskt stort företag som skall tillverka aluminium. I bästa fall kan de fattiga få vara med och arbeta i företaget till usla löner. Jag frågar därför fortfarande varför ni accepterar betalningsbalansstöd och strukturanpassningar, som har de verkningar jag här har beskrivit. Varför påstår ni att u-krediter är ett bra biståndsmedel, när de bara gynnar stora svenska företags etableringar och inte kommer de fattiga till del?

Herr talman! Margaretha af Ugglas började återigen med att diskutera demokratifrågorna. Jag noterade att Margaretha af Ugglas i sitt anförande sade att man för att kunna ge bistånd blundar för brister i demokratiskt hänseende i u-länderna. Jag menar att det är precis tvärtom. Eftersom vi är en biståndspartner, kan vi arbeta konstruktivt med demokratifrågor och frågor om mänskliga rättigheter. Jag kan försäkra att vi också utnyttjar varje tillfälle att göra det. Vi tar upp dessa frågor i instruktioner inför förhandlingar i alla biståndsavtalssammanhang. Jag gör det själv i alla mina kontakter och överläggningar med representanter för regeringar som vi samarbetar med. Vi bygger i allt högre grad in demokratibefrämjande insatser i biståndet. Det rör sig om stöd till valprocesser, rättsväsen, kultur, massmedia, facklig verksamhet, kooperativ verksamhet och stöd till bättre förvaltning. Vi går också ut på bred front för att ge utbildning till många människor, för att därmed bygga en bas för efterfrågan på demokrati hos dessa människor. Genom att bygga in folkligt inflytande och folkligt deltagande i alla biståndsprojekt, eftersträvar vi att människor vänjs vid ett sätt att förhålla sig till demokratin. Det här är delar av svenskt bistånd. Det är detta vi sysslar med dagligen. Vardagen ser ut så här. Det finns dessutom demokratibistånd via enskilda organisationer. Hela vårt humanitära bistånd är ett enda stort demokratibistånd. Multilateralt är det svårare att påverka. Vi försöker emellertid även där göra insatser. Vi har tillsatt en särskild arbetsgrupp som arbetar med demokratifrågor och frågor om mänskliga rättigheter inom FN-organens biståndsverksamhet. Där vi kan, gör vi särskilda insatser för att stödja demokratin. Aktuell just nu är t.ex. FN:s fond för rådgivning och tekniskt bistånd inom mänskliga rättighetsområdet, som den litet tungt heter. Vi kommer inom kort att fatta ett beslut som innebär att Sverige blir den största enskilde givaren till denna fond. Jag kan fortsätta denna uppräkning länge. Jag tycker att den tillsammans med avsikterna bakom den — hur vi beskriver detta i propositionen och riksdagen sedan lägger fast det — är en mycket god demokratistrategi. Jag noterar att jag inte har fått något svar på den fråga jag har ställt till Margaretha af Ugglas om det stora sparandet som moderaterna gör beträffande södra Afrika. Vilket svar skall vi ge de fattiga bönderna i Mogambique som kommer i kläm om moderaternas politik skulle genomföras? Rune Ångström! Enprocentsmålet är ju även för oss socialdemokrater ett etappmål. Det är inget slutmål. Det har vår partikongress slagit fast. Vi är således beredda att gå vidare när vi anser att vi har ekonomiska förutsättningar för det. Enprocentsmålet i sig innebär att man ökar den totala biståndsramen varje år. Biståndet har en privilegierad ställning inom den svenska statsbudgeten. Rune Ångström sade att enprocentsmålet skulle vara mer tryggat i en borgerlig regering än det är i en socialdemokratisk och att det skulle gå lika bra att regera i en borgerlig regering som i en socialdemokratisk. Vi har erfarenhet av borgerliga regeringar, och jag tror att vi är många som betackar oss för sådana. Jag skall ta upp de frågor från Gunnel Jonäng som jag tidigare inte svarade tillräckligt utförligt på. Hon talade bl.a. om bostadsslummen. Jag känner samma upprördhet som Gunnel Jonäng när man ser bostadsslummen i huvudstäderna. Det är så påtagligt för många tillfälliga besökare att bostadsslummen breder ut sig i storstäderna. Man måste inse att detta är komplicerat, dock inte av interna svenska skäl. Om de berörda regeringarna, myndigheterna, inte för en markpolitik som möjliggör för de boende att få ut det goda av vad ett eventuellt bistånd skulle leda till, blir det bara markägarna som får ut något positivt. Man måste hitta former för bistånd på detta område som är annorlunda. Jag tror själv på den kooperativa formen i detta sammanhang. Jag skulle önska att det gjordes mer bland de enskilda organisationerna för att starta fler kooperativ. Vi är fullt beredda att ge mer pengar till sådant. Vi har en helt annan möjlighet i länder som för en vettig markoch bostadspolitik. Costa Rica är ett gott exempel. I sådana länder kan vi också gå in med ett rejält stöd. När det gäller frågan om en parlamentarisk utredning har jag ingen annan åsikt än den Stig Alemyr har givit uttryck för. Det kan mycket väl tänkas att vi behöver en parlamentarisk utredning så småningom. Men en utredning måste komma till stånd av den anledningen att det finns stora och viktiga frågor som är värda att utreda och som motiverar en parlamentarisk utredning. Gunnel Jonäng tycks vilja tillsätta en parlamentarisk utredning för att vi skall värna om värdegemenskapen i svenskt bistånd. Jag tycker att man skall hitta andra former för att göra det. Problemet är inte så stort för folkpartiet, centern och socialdemokraterna, men det finns ett stort dike mellan dessa partier och moderaterna. Ni i de borgerliga mittenpartierna får väl försöka ordna den värdegemenskapen, även om vi inte hjälper er med att tillsätta en utredning för att föra denna dialog. Min ståndpunkt är att vi skall tillsätta en utredning när vi har tillräckligt stora frågor att utreda. Slutligen vill jag vända mig till Oswald Söderqvist. Jag sade att många länder har känt av ekonomier i obalans. Det kan hända att Oswald Söderqvist tyckte att jag var snorkig. Vi vet att man känner av detta, och i u-länder kommer dessa obalanser att drabba de fattiga särskilt mycket. Så sker redan vid obalanser, men det sker också när man måste göra en strukturanpassning av ekonomin. Jag ifrågasätter inte att strukturanpassningar måste göras. På den punkten skiljer vi oss möjligen åt. Vpk har ju inte varit särskilt benäget att acceptera en sådan politik i vårt land. Jag menar att en strukturanpassning måste ske. På lång sikt måste alla stater ha en ekonomi i balans. Vi går in med bl.a. betalningsbalansstöd, just därför att vi vet att detta är svårt och att det kan drabba de fattiga. Det här gör vi för att skydda de fattigaste. Vi har olika åsikter beträffande u-krediter. Jag hävdar att u-krediter ger möjlighet till positiva utvecklingsprojekt. De möjliggör stora utvecklingsinsatser på områden som är viktiga för utvecklingen i just det land som får hjälp. Det är landet och utvecklingsprojektet vi bedömer. Detta är inte ett stöd till svenska företag. Jag skäms inte för att svenska företag är efterfrågade i u-länderna, Oswald Söderqvist. Jag tycker tvärtom att vi skall vara stolta över det.

Herr talman! Jag måste först instämma med ett par av de föregående talarna som i replikskiftena kunde konstatera att det faktiskt fanns en värdegemenskap och en trevlig ton i den svenska biståndsdebatten, ända tills biståndsministern kom in och drog ner debatten på en annan nivå. Biståndsministern säger att vi moderater inte har råd med internationell solidaritet. Jag vill påstå att detta var en oförskämdhet. Det märktes också på biståndsministerns röst, att hon fick ta sats för att uttala detta. När socialdemokrater saknar argument, försöker de utså borgerlig splittring. Det har hittills inte lyckats. Det tackar jag mina borgerliga systrar och bröder för. Det kommer inte att lyckas i denna debatt. Jag vill påstå att det har varit en törnbeströdd stig att vandra för oss moderater, då vi i officiella sammanhang ibland har ifrågasatt enprocentsmålet. Vi har inte ifrågasatt det såsom ett mål, men såsom någonting som absolut skall uppfyllas i dag. Det handlar inte om att inte ha råd med internationell solidaritet. Det har i stället handlat om att försöka beskriva den verklighet vi har levt i och att inte förfalla till att mäta solidaritet enbart i påplussade miljoner. Det har handlat om att genom detta ifrågasättande tvinga fram en debatt om biståndets innehåll, inriktning och effektivitet. Jag vill påstå att vi har lyckats med detta. Det har börjat komma rosor bland törnena. Jag tycker att vi under senare år har haft en välgörande och konstruktiv debatt om det svenska biståndet. Man har också börjat ta lärdom av erfarenheterna. Utrikesutskottets ordförande, som jag tycker höll en berömvärd ton i sitt anförande, sade att vi inte skulle se bakåt utan framåt. Jag vill något invända mot detta. Det är viktigt att också se bakåt, för att lära av erfarenheterna. Då behövs också någon som — för att använda biståndsministerns ord — gnäller, någon som påpekar att man kanske måste skaffa sig vissa erfarenheter och lära sig något av dem. Under den offentliga utskottsutfrågning vi hade med chefen för SIDA ställde jag en fråga om ett av de stora bravurprojekten i svenskt bistånd, pappersbruket i Mufindi i Tanzania och konsekvenserna för miljön av projektet osv. Generaldirektören svarade då: Hade vi vetat vad vi vet i dag, hade vi inte gjort detta. I dag vet vi mer än vi gjorde då. Jag vill påstå att debatten kommer att ha — och har redan haft — ett mycket positivt inflytande på det svenska biståndet och dess utformning. Därvid har vi moderater bidragit. Vi kommer att fortsätta att bidra. Vi är inte rädda för det. Vi kommer också att arbeta för ett enprocentsmål och gärna, som folkpartiet, för mer än så. Med den takt folkpartiet nu plussar på, kommer vi att uppnå tvåprocentsmålet om hundra år. Om vi får en borgerlig regering och i ännu större utsträckning lär av erfarenheterna av biståndet och bygger ut det mer, kanske vi kan komma framåt ännu fortare. Det har vi inte heller någonting emot. Men vi är emot att man bara talar om symbolmålet. Jag tror att de för krig och förföljelse utsatta fattiga bönderna i Mogambique har mer näraliggande problem att fundera över än inrikespolitiska debattpoänger i Sveriges riksdag. Jag tycker att utrikesutskottets betänkande, med tanke på den gemensamma grundsyn och den stora samarbetsvilja och enighet som finns, är ett beklämmande aktstycke. Detta är inte kritik från en utomstående, för även om mitt namn inte står under betänkandet, har jag aktivt bidragit till utformningen av det. Skall det, med den gemensamma vilja och strävan vi har, behöva finnas 94 reservationer i ett biståndsbetänkande? Det är för den utomstående fullständigt obegripligt och dessutom omöjligt att läsa. Till utskottets ordförande vill jag säga: Om han nästa år fortfarande är utrikesutskottets ordförande — vilket vi inte alls vet, eftersom det kan finnas för honom både positiva och negativa skäl till att det inte är så — tror jag att han i nästa omgång kan bidra till att reducera antalet reservationer till hälften. Genom att försöka pruta litet grand på den socialdemokratiska dogmatismen och rädslan för att lyssna också på andras idéer hade vi säkert kunnat skriva ihop oss om väldigt mycket, precis som vi i ett annat viktigt och stort arbete i utrikesutskottet i år har lyckats reducera antalet reservationer till en handfull. Här hade det blivit fler, eftersom vi har hamnat på olika antal miljoner i de olika anslagen, men det finns annat som är viktigare. I början av den här debatten talade många av oss egentligen om samma saker, fast på litet olika sätt. Många har talat om enskilda organisationer. Stig Alemyr ville låta påskina att de borgerliga partierna plussar på varje anslag som den socialdemokratiska regeringen föreslår bara på grund av någon sorts princip. Då vill jag påpeka att vi moderater initialt inte gjorde det, men sedan har det hänt saker under våren, under det att vi har behandlat det här ärendet. Det har inträffat händelser ute i en föränderlig värld som har visat oss att det kanske ändå kunde vara bra att plussa på litet grand, därför att det finns områden där just de enskilda organisationerna är mycket bra att ha. Det har nämnts olika länder där det sker stora förändringar. Ett exempel är Afghanistan. Vi vet ingenting om huruvida det blir fred där. Men vi vet att det kan finnas nya öppningar och nya möjligheter att göra stora biståndsinsatser, både inne i Afghanistan och bland de flyktingar som finns i grannlandet. Men hur gör man det? Här kan man inte använda något regering-till-regering-samarbete, för i Kabul sitter fortfarande en marionettregim som inte har något stöd hos befolkningen, och med den kan man inte inleda något landramssamarbete. Och man kan väl inte heller göra det med regeringen i Pakistan, för att ta hand om afghanska medborgare i Pakistan. Vad är det man får ta till? Jo, det är naturligtvis det multilaterala och det multinationella. Det är FN, men det är också Svenska Afghanistankommittén, Röda korset, de enskilda organisationerna. Här finns flexibiliteten och möjligheten att gå in på nya fält. Vi har talat om Eritrea och Etiopien. Där pågår sedan 20 år tillbaka ett inbördeskrig. På bägge sidor är man precis lika goda marxister, så det bör inte finnas några ideologiska vare sig hinder eller incitament för någon i den här riksdagen att stödja den ena eller den andra sidan. Men såsom landramsbiståndet till Etiopien är utformat stöder det naturligtvis regimen, även om vi ger mycket på andra vägar, där man försöker nå fram till folket. Men vem är det som under decennier har lyckats komma fram med bistånd till det eritreanska folket? Jo, det är Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Röda korset, enskilda organisationer. Just nu gör den etiopiska terrorregimen det omöjligt att komma fram med bistånd över huvud taget. Men låt oss arbeta för att det skall gå igen, och då behöver vi också de enskilda organisationerna. Jag tycker att Stig Alemyr gjorde ett löftesrikt inlägg när han antydde att regeringen skulle kunna vara med på tanken att, som vi moderater har föreslagit i en ännu inte behandlad motion, i det internationella samfundet ta upp Eritreafrågan. Vi har lagt fram ett yrkande om att Sverige i FN skall arbeta för att få igenom möjligheter för det eritreanska folket att genom en folkomröstning bestämma sin framtid. Jag vill fråga biståndsministern om hon för regeringens del kan uttala ett positivt intresse för ett sådant engagemang. Vi måste ju försöka alla medel, för dessa arma, hungrande människor som terröriseras av sina egna landsmän. Här har talats om Mellanöstern, Västbanken och Gaza. Det finns förvisso en god vilja från oss alla och även från regeringen i fråga om att göra mer. Men på Västbanken finns ingen självständig regering som man kan ha något landramssamarbete med. Det är återigen FN, UNRWA, Svenska Jerusalemföreningen, Rädda barnen, Röda korset och Diakonia. Det är de enskilda organisationerna. De kan komma in överallt. Häromdagen satt jag och pratade med en av den svenska utrikesförvaltningens mer erfarna diplomater, med lång erfarenhet av utrikestjänsten. Av någon anledning kom vi att tala om biståndet. Då sade han: Tänk, min erfarenhet är att jag är oerhört imponerad av dessa missionärer och enskilda organisationer som finns överallt ute i världen. De lever verkligen nära människorna och når de fattiga, och om de gör någonting som i förhållande till regimen är litet äventyrligt behöver den svenska regeringen inte lida i de diplomatiska kontakterna med en snarstucken regim. Det är bra att ha de enskilda organisationerna. Han berättade om en av svenskt bistånds verkliga grand old ladies: Maja Tjellström. När hon behövde kylskåp till sitt barnhem åkte hon hem till Sverige på en föreläsningsresa, för att prata ihop till litet kylskåp — och det blev kylskåp. I det sammanhanget skulle jag vilja peka på den andra effekten av det arbete som Maja Tjellström och alla de andra i de enskilda organisationerna utför, vilken väldig betydelse som de har för biståndet. De som lyssnar på Maja Tjellströms föreläsningar får en levande kontakt med biståndet, ett levande intresse som vi aldrig kan få för det bistånd som vi betalar via skattsedeln. Därför är dessa människor så viktiga. Det är inte någon automatisk reflex att de borgerliga partierna vill öka på anslagen till de enskilda organisationerna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 72. Jag vill sedan säga litet grand om det som vi har varit inne på beträffande riksdagens inflytande. T. o. m. socialdemokraterna i riksdagen har upptäckt att det är litet frustrerande att riksdagen mer och mer förlorar inflytandet över hur biståndspengarna används och varifrån de kommer. Jag skall ta ett exempel. För två år sedan avslogs en folkpartimotion där man yrkade att vi skulle inleda litet biståndssamarbete med Costa Rica med motiveringen att Costa Rica har så hög BNP att landet bara skulle ha bistånd genom BITS. Förra året skrev jag själv en motion, väl förankrad bland det fotfolk som arbetar med biståndsfrågor, där jag föreslog ett jordbrukssamarbetsprojekt till en kostnad av 4 milj.kr. mellan Nicaragua och Costa Rica. Den motionen avslogs med motiveringen att SAREC, som står för detta, själv måste få bestämma vad SARELC vill använda sina pengar till. Det accepterade jag. Fjorton dagar efter det att vi hade fått biståndsbudgeten fick vi läsa i ett pressmeddelande att biståndsministern hade delat ut 80 milj.kr. till en besökande minister från Costa Rica. Ja visst, vi har ingenting emot Costa Rica — det är säkert ett utmärkt land att ge bistånd till. Det är en ljuspunkt i Centralamerika. Detta medverkar vi gärna till. Men varifrån kommer plötsligt 80 miljoner? Jag frågade regeringskansliet var pengarna kommer ifrån. Jo, SIDA, SAREC och BITS skulle skaka fram pengarna, från de anslag som de redan har fått. Då handlar det inte om att de själva skall bestämma. Man antar väl dessutom att dessa anslag redan var planerade för någonting annat. Det får inte vara så att det kan riktas någon som helst misstanke om att biståndspengar används för att ett statsråd skall kunna bli en mecenat, särskilt när det faller litet rampljus på en besökande minister från ett land vars president har fått ett nobelpris. Det är inte så biståndspengarna skall delas ut. Riksdagen måste få ett större inflytande. Från de borgerliga partierna har vi lagt fram många förslag, som återfinns i dessa många reservationer. Riksdagen har tagit sig ton en gång förra året och beställt ett miljömål. Ära den som äras bör — det var centern som då hade väckt motionen. När socialdemokraterna märkte att alla andra partier i utskottet var för detta förslag, fick de ge sig. Regeringen har sedan tagit skeden i vacker hand och formulerat ett miljömål — och detta är oerhört väsentligt. Jag ägnade mig i går åt någonting så ovanligt som att höra på ett föredrag med ljusbilder — det var länge sedan jag gjorde det. Nu handlade det om Syrien, ett land som inte har med svenskt bistånd att göra men vars kultur, historia och politiska vardag intresserar mig. Det bestående intrycket av den engagerade arkeologens bilder från Syrien var: hellenska kolonner, teatrar, korsriddarborgar, den gamle på berget och hans fästning, ruiner på den grå steppen och i öknen. Här har en gång funnits skogar och trädgårdar. Här har människor levt, men de har skövlat sin miljö — på medeltiden eller tidigare. Och fortfarande gör människor samma misstag i fattiga länder, där kvinnor vandrar kilometervis för att hämta sin ved och där ingenting annat bjuds. Det räcker inte att bara ställa upp ett miljömål och säga litet lösligt: Ja, en halv miljard har nog gått till miljöinsatser. Var någonstans? Det kan inte ingå i Särskilda program, för den medelsramen omfattar bara 340 milj.kr. totalt, och det skall räcka till kampen mot aids, till kvinnobistånd, till demokratibistånd, forskning och utveckling, osv. Varifrån har den halva miljarden kommit? Riksdagens borgerliga partier vill ha ett anslag som vi vet går till miljö, markvård och energi, till jordens framtid, för att bevara jorden. Det är samma sak med demokratianslaget och mycket annat. Stig Alemyr sade att i fem år har vi haft samma reservationer. Ja, det tar lång tid att arbeta mot socialdemokratisk dogmatism. Men om vi nästa år är kvar båda två i utrikesutskottet, Stig Alemyr, tycker jag att vi skall arbeta i en annan anda och gå in för att reducera antalet reservationer till hälften. Jag yrkar, herr talman, bifall särskilt till den borgerliga reservationen nr 5, och i övrigt till de reservationer som är försedda med moderata namn.
Herr talman! Anita Bråkenhielm karakteriserade mitt och mina partikamraters arbete i utrikesutskottet såsom präglat av en dogmatisk ovilja att lyssna på andra. Det är ett angrepp så lågt och så orättvist att jag icke vill diskutera det med Anita Bråkenhielm.
Herr talman! Anita Bråkenhielm mästrade mig för att jag höjde rösten i upprördhet. Ja, jag är upprörd, Anita Bråkenhielm, över att moderaterna vill minska biståndet med 1 miljard kronor och därmed svika den internationella solidariteten. Jag tillåter mig att vara upprörd och att höja rösten av den anledningen. Jag blir också upprörd över sådana påståenden som att vi skulle dela ut 80 milj.kr. till en hitrest minister från Costa Rica. Den typen av klyschor innebär ju att man misstänkliggör biståndet och hela planeringsprocessen. Vad det här var fråga om var att regeringen länge hade lyssnat på riksdagen, som ville att vi skulle göra mer i Costa Rica. Vi hade tillfälle att resonera med olika delegationer från Costa Rica. Så småningom fann vi att en planeringsram för två år på 80 milj.kr. skulle vara lämplig. Det kom vi fram till efter att ha fört förhandlingar med en minister som var här. Då offentliggjorde vi också detta. Planeringsramen är till för olika myndigheters hantering. Åtgärderna kommer så småningom. En del av dessa åtgärder kommer kanske dessutom att bli föremål för beslut i riksdagen. Det vet jag inte än; fortfarande håller vi på att planera. Men den här typen av uttalanden och slängar, Anita Bråkenhielm, tror jag misstänkliggör hela biståndet. Nu tycker jag att Anita Bråkenhielm kunde läsa på litet bättre. Varifrån kommer pengar till miljöinsatserna? Det är faktiskt bara att ta reda på detta. Man kan få uppställningar från departementet, men säkert finns de också hos utskottskansliet. Ta också reda på litet mer om t.ex. insatserna i Afghanistan! Det verkar som om Anita Bråkenhielm tror att man måste höja anslaget till enskilda organisationer för att de skall kunna hjälpa till där. Än så länge har inte några medel utgått via anslag till enskilda organisationer, utan medlen har helt och hållet utgått via katastrofanslaget.
Herr talman! Jag är ledsen om Stig Alemyr uppfattade mitt inlägg på det sättet. I så fall borde jag nästan ha tagit till en variant i stället för ”dogmatism”. Jag hade tänkt säga ”rädsla”. om Stig Alemyr inte vågar ta en debatt på den punkten. Men jag hoppas att vi skall kunna göra det i rätt forum, nämligen i utskottet. Till statsrådet Lena Hjelm-Wallén vill jag säga att vad som misstänkliggör hanteringen av pengarna inte är att man talar om att svenska folket och riksdagens utrikesutskott i ett pressmeddelande underrättas om att 80 milj.kr., som är en ganska rejäl landram., plötsligt skall gå till ett nytt land. Vad som misstänkliggör hanteringen är själva åtgärden — att detta händer 14 dagar efter det att riksdagen har presenterat årets budget för biståndet. Om nu konsultationer hade pågått under så lång tid. borde det ju ha varit möjligt att innefatta detta förslag i budgetpropositionen. Det hade säkert tagits emot med välvilja. Och det tas emot med välvilja nu också, det vill jag understryka. Vi har minst av alla någonting emot att man utökar biståndet till Costa Rica. Men jag tog detta fall som ett konkret exempel på att riksdagen i någon mån börjar förlora kontrollen över biståndspengarna. Man kan inte av biståndsbetänkandet eller någonting annat läsa ut var den halva miljard som går till miljövård finns någonstans. Jag frågade själv statsrådet i vår offentliga utskottsutfrågning om hon kunde ge något exempel på hur man använder pengarna under anslaget Särskilda program, och jag fick svaret: ”Det får ni veta nästa år, när det hela är genomfört. Då går det ju att ställa samman vart pengarna har gått.” Viiriksdagen känner att vi kanske skulle vilja veta litet mer innan dess. Och detta är inte moderaterna ensamma om, utan det tycker vi alla. Även utskottsmajoriteten har en liten skrivning om att man hoppas att man i en konstruktiv dialog med regeringen och biståndsmyndigheterna skall kunna komma fram till ett sätt att föreslå och rubricera anslag, ett sätt som ger litet större möjligheter för riksdagen att verkligen påverka, om vi vill ändra inriktningen på någon punkt. Vi sitter ju faktiskt här som svenska folkets valda representanter. Det gäller stora och viktiga pengar. Det är klart att vi inte kan gå in i alla detaljer. Men att t.ex. sätta en rubrik till ett ändamål, det innebär att få större inflytande över pengarna. Och vi vill alla att biståndet skall bli så bra som möjligt. Ju mer vi kan samarbeta om detta, desto bättre tror jag att biståndet blir. Det som är intressant för folken i biståndsmottagarländerna är inte vad vi anslår, utan vad vi betalar ut. Jag vill understryka att vi aldrig har betalat ut så mycket som moderata samlingspartiet föreslår att vi skall anslå.